Fru talman! Lennart Klockares partikamrat Ola Rask sade att det var bättre att rösta igenom det här förslaget, som både Lennart Klockare och jag tycker är dåligt. Är Lennart Klockare beredd att rösta för reservation 1, som innebär avslag på propositionen och att den skickas tillbaka så att regeringen i stället får återkomma med ett bättre förslag?
Fru talman! Att biträda kd genom att yrka avslag på hela betänkandet har jag inte alls haft för avsikt att göra, men jag kan uttrycka min kritik över det förslag som har lagts fram när det gäller verksamheten i Boden. Jag kommer från Boden och känner till hur verksamheten fungerar där.

Fru talman!

Det är högst beklagligt att kunna konstatera att försvarsintressen byts ut mot ren regionalpolitik. Jag vill bara informera om att 316 familjer har berörts av tidigare nedläggningar. Uppskattningsvis är det drygt 1 000 personer som ännu en gång ska drabbas. Det handlar om familjer som rotat sig socialt genom sitt arbete, skolor och barnomsorg för sina barn. Eftersom jag även är engagerad kommunalpolitiskt i Ängelholm kan jag bara konstatera att närmare 800 anställda har sin inkomst på F 10, Flygkommando Syd, Underhållsregemente Syd, Fortifikationsverket samt Försvarsmaktens flygverkstäder - samtliga verksamma i Ängelholm. Med andra ord berörs ungefär 2 500-3 000 människor i Ängelholms kommun och närliggande kommuner. Vidare är det så att 96 % av F 10:s 500 värnpliktiga kommer från Skåne. Detta innebär lägre resekostnader samt kortare hemresor. När det gäller flygteknikerna finns det snart 139 utbildade JAS-tekniker vid F 10. Flertalet av dessa kommer från tidigare nedlagda flottiljer i Karlsborg, Norrköping och Ljungbyhed. Jag vill påstå att flyttningsbenägenheten hos dessa är lika med noll. Kostnaderna för att bygga upp en ny flygskola, utbilda nya flyglärare, piloter och tekniker samt bygga om hangarer på annan flottilj blir enorma. Men tydligen bryr sig inte riksdagens majoritet om detta. Det verkar närmast som om regeringen, Centern och Vänstern har en slit-och-släng-attityd. Har ni nedläggningsbenägna partier tänkt på, att om F 10 läggs ned så har det investerats mer än drygt en halv miljard kronor de senaste fem åren? Är det så här man ska hantera skattebetalarnas pengar? Fru talman! F 10 i Ängelholm är den enda flottiljen i hela landet som är fullbemannad. Här finns rätt åldersstruktur och låg personalomsättning. Fru talman! Jag måste i denna debatt ta tillfället i akt att säga: Att lägga ned F 10 i Ängelholm är fegt, fult och felaktigt. Så löd en ledarrubrik i Nordvästra Skånes Tidningar den 15 mars. Det är en utomordentlig sammanfattning av vad den socialdemokratiska regeringen håller på att genomdriva tillsammans med släpvagnen Centern och hjälptruppen Vänstern. Vänsterpartiet leker katt och råtta här uppe i Sveriges riksdag, och med dess hjälp blir det bara plockepinn kvar av hela det svenska försvaret. Fru talman! Ett parti som förtjänar ett stort beröm är Miljöpartiet, med Lars Ångström i spetsen, för att vilja rädda F 10. Trots partiets normala nedläggningsprofil har Miljöpartiet dragit rätt slutsats, att F 10 behövs i framtiden. Skåne står snart helt utan ett försvar eftersom även garnisonen i Hässleholm ska utplånas. Genom en nedläggning splittras pansarförband från artilleriförband. Kvar blir endast Revinge med ett stort övningsfält. Vad ska vi skåningar med ett övningsfält till? Det hade varit bättre att slå ihop Hässleholmsgarnisonen med Revinge. Men tydligen vill riksdagsmajoriteten sänka hela försvaret till en bottennivå samt medverka till en av landets största kapitalförstöringar genom tiderna. Fru talman! Under debatten måste jag ändå säga att det finns en klok kvinna i det här huset och i kammaren, och det är Karin Wegestål, socialdemokratisk riksdagsledamot. Hon är en klok och erfaren kvinna, och hon har ett mod som har gjort att hon vågar skriva ett särskilt yttrande om att hon anser att F 10 inte ska läggas ned. Det är sorgligt att Karin Wegestål inte är här just nu så att jag inte kan ställa frågan varför hon inte tog steget fullt ut och skrev en reservation. Det finns andra socialdemokrater här i kammaren för närvarande, även försvarsministern, som kan svara på frågor. Bengt Silfverstrand var ute och talade och gapade överallt om hur han skulle rädda F 10. Han var i Ängelholm i november månad, där flera tusen människor väntade på hans tal, och han lovade att han skulle rädda F 10. Vilken vrå har han gömt sig i? Honom ser man inte här. Jag undrar om han ens kommer till kammaren och röstar i morgon. Jag undrar om försvarsministern kanske vore den rätte att svara på en fråga från mig. Kommer det att bedrivas någon flygverksamhet på F 16 efter år 2003? Jag har inte uppfattat det i debatten, och nu önskar jag ett svar här i kammaren, ett svar som är ja eller nej. Jag vill också fråga socialdemokraterna här, och kanske regeringsföreträdaren, statsrådet Björn von Sydow: Varför frångick ni er heliga princip att aldrig samarbeta med Vänsterpartiet i en försvarspolitisk fråga? Var det priset för att F 10 skulle kunna läggas ned? Marianne Jönsson finns här i salen, och det finns också andra socialdemokrater här. Jag skulle gärna vilja ha svar på de här frågorna. Fru talman! Naturligtvis ställer jag mig bakom min egen motion.

Fru talman! Ursäkta att jag var ute och tog en kopp kaffe under detta långa sammanträde. Jag skulle vilja säga något om det här med F 10 som nu tas upp. Det är ju så att för att man ska kunna genomföra något måste det finnas majoritet i den frågan. Det är riktigt att vi diskuterade det här och att Vänsterpartiet hade det som en av 16 olika punkter för beslut i sin motion. Det som gjorde att det inte blev så här är två saker. För det första har ju Kd och Folkpartiet lagt ned sina röster i försvarsutskottet. För det andra var det också så att det inte gick att få ett datum för när det skulle vara fyra flygflottiljer. Ett datum var väldigt viktigt. Vi ville inte bara sända tillbaka hela flygflottiljfrågan. Att ge personalen på alla flygflottiljer ett besked var för oss oerhört väsentligt. För att det ska kunna genomföras någonting måste det faktiskt finnas en majoritet för det. Det var det alltså inte i det här fallet, och det är det inte nu heller.
Fru talman! Det var ju Vänsterpartiet och vi moderater som från början var de enda partier som sade att vi skulle rädda F 10 och att vi ansåg att det var det riktiga. Det var ni i Vänsterpartiet, såväl som vi moderater, som skrev en partimotion om att vi skulle bevara F 10. Nu står Berit Jóhannesson och säger att det här bara är en av punkterna. Man frångår inte sådant. Normalt sett i den politiska debatten står partiet bakom det man skriver i en partimotion. Det lär man och ska man driva igenom som sin egen politik. Men det här är en katt-och-råtta-lek, det vill jag rikta till Vänstern. Ni står inte upp för vad ni skriver i er egen motion.
Fru talman! Vår motion var väldig omfattande. Som jag sade var det 16 olika punkter i motionen varav nedläggningen av F 16 var en. Man måste också i sådana här sammanhang se vad som mest gagnar den huvudfråga man har. Vi hade huvudfrågan om fyra flottiljer. Moderaterna har inte haft någon egen motion om detta. Ni avslår hela propositionen. Det är enskilda ledamöter från Moderaterna och Folkpartiet som har ställt upp på detta. Och faktum kvarstår; i den här frågan finns det ingen majoritet när Kd och Folkpartiet har lagt ned sina röster.
Fru talman! Min fråga tillbaka till Berit Jóhannesson är bara: Vilka talar Berit Jóhannesson för just nu? Jag vet att det är en splittrad grupp i Berit Jóhannessons parti. En tredjedel står på Berit Jóhannessons sida. En tredjedel vet inte var den ska stå. En tredjedel vill rädda F 10. Så jag bara undrar: Vems talan för Berit Jóhannesson? Är det Berit Jóhannessons grupp på en tredjedel eller inte?

Fru talman! Åhörare! Jag har begärt ordet i denna debatt om det nya försvaret med anledning av föreliggande förslag från försvarsutskottet att lägga ned Sveriges försvar behöver omstruktureras. kostnaderna behöver minskas rejält. Våra gemensamma skattemedel ska omprioriteras till andra angelägna områden för att öka välfärden och fördela mer pengar till vård, tandvård, skola och omsorg. Dessa områden har bantats alldeles för mycket under 90-talets nedskärningspolitik. Det är hög tid att banta och omprioritera inom försvaret. Sverige behöver ett bra försvar. Om detta är vi alla överens. Att försvaret behöver omorganiseras är vi också alla medvetna om. Kostnadseffektivitet och flexibilitet har blivit nyckelord i de flesta branscher, så även inom försvaret. Det blir allt viktigare att se på vad varje satsad krona ger i maximal utdelning. Under lång tid har debatten om Sveriges försvar kretsat kring militära insatser. Jag vill poängtera de humanitära insatserna. Framtidens försvar handlar inte längre uteslutande om militära aktörer och militära hot utan i allt högre grad om aktörer som utövar politisk påtryckning, om etniska konflikter, om naturkatastrofer och olyckor som kärnkraftsolyckor och om andra olyckshändelser. Det svenska försvarets insatser i framtidens samhälle både nationellt och internationellt blir allt viktigare. Av största vikt blir då kompetens, flexibilitet och förmåga till samarbete och samordning. Valet av de garnisoner som ska bilda det framtida försvaret borde naturligtvis påverkas av varje enskild garnisons förutsättningar till samverkan både nationellt och internationellt. Sollefteå garnison har en bra grund för det framtida försvaret. Ingenstans i Sverige finns så goda förutsättningar för samverkan mellan militära och civila samhällsfunktioner. Här finns alla aktörer nära till hands. Ingenstans i landet kan man uppbringa en sådan flexibilitet i fråga om samutnyttjande - dessutom med en garnison som är av modernaste slag och utan nyinvesteringsbehov. Framtidens försvarstanke kan utvecklas i totalförsvarsdalen - Ådalen. Den tanken finns utvecklad i det prospekt som jag står och håller i. Där finns Sida Sandö, Räddningsverket, Räddningsgymnasiet, Hundskolan och Svenska kyrkans kriscentrum. Räddningsskolan på Sandö är den enda skola som är inriktad på internationell verksamhet. Vid Sollefteå garnison är det färdiginvesterat. Här finns fantastiska, moderna, miljöprövade övningsfält och skjutfält i direkt anslutning till kasernområdet. Ekonomiskt är det en fullständig felprioritering att lägga ned Sollefteå garnison, miljömässigt likaså. Försvaret ska bantas - ja. Men felprioriteringen ligger i att bygga upp och göra stora nyinvesteringar på annat ställe. Försvarsministern beskrev förtjänstfullt att vi nu ställer om försvaret med förband som får ökad internationell förmåga, förband som ska klara inhemska behov samt förband som ska stödja vid internationella kriser och katastrofer. Sollefteå garnison med totalförsvarsdalen har kompetensen, erfarenheten och utvecklingspotentialen i detta framtida försvar.

Fru talman! Jag står naturligtvis bakom kristdemokraternas reservationer och min motion Fö33, men jag yrkar bifall endast till nämnda motions yrkande 2 och yrkande 3 under mom. 28. Jag känner det som min plikt att berätta här i dag för kammarens ledamöter vilket misstag det är att lägga ned KA 2, halvera marinen i övrigt i Karlskrona samt att lägga ned Med de argument jag framför i motion Fö33 föreslår jag att en försvarsmaktsgarnison bildas i Blekinge med stark marin koncentration samt att KA 2 blir kvar. Jag föreslår också att Göta helikopterbataljon, eller funktionen den utgör i dag, ska finnas kvar i Ronneby samt att F 17 pekas ut som en långsiktigt hållbar flygflottilj i södra Sverige. Dessutom föreslår jag att det marina underhållet i huvudsak förläggs till Karlskrona. Örlogsbasen i Karlskrona är en historisk anläggning men också en anläggning som än i dag syftar till att vara en modern örlogsbas. I december 1680 sträcktes den första kölen på Karlskronavarvet som i dag är ett högteknologiskt företag med världsledande utvecklingsprojekt såsom t.ex. kustkorvett Visby. Försvarsindustrin är viktig för det svenska försvaret. Att förlägga det huvudsakliga underhållet av marinens fartyg till Karlskrona är en bidragande faktor till att säkerställa kompetensen och närvaron av en viktig del av Sveriges försvarsindustri. Kungsholms fort med sin unika hamnbassäng har varit bemannat oavbrutet under 319 år. Den unika Karlskronaanläggningen finns i dag med på Unescos världsarvslista. Även kustbevakningens centrala ledning finns i Karlskrona kommun som sedan många år inriktat sig på att både vårda det marina arvet samt att vara en IT intensiv kommun. Högskolan Karlskrona Ronneby. För marinens del är förutsättningarna mycket goda att bedriva verksamhet i Karlskrona även med det framtida försvarets inriktning. Fru talman! Jag vill ange tre skäl för Blekinge som värd för försvaret. Det första skälet är det strategiska läget. I propositionen skriver regeringen att det är viktigt att fortsatt utveckla det breda praktiska samarbetet i Östersjöområdet främst med de baltiska länderna för att det ger ett väsentligt bidrag till säkerheten i regionen. Mig veterligt är Karlskrona skärgård den enda plats som bevisligen har haft oväntat besök av en rysk ubåt. Det är också värt att notera att Karlskrona kommun i dag är vänort med Baltijsk i Kaliningrad samt att KA 2 var första regementet i Sverige att skapa ett vänförband i Ryssland. Det andra skälet är den folkliga förankringen. Militär närvaro i Blekinge har funnits i mer än 300 år. Känslan för försvaret är mycket stark hos befolkningen. Man har lärt sig att leva med Försvarsmakten runtomkring i skärgården, i skogsbygden, på vägarna och i luften. Detta är en del av Sverige som både vill vara värd för försvaret och har det rätta geografiska läget. Det tredje skälet är garnisonstanken. En försvarsmaktsgarnison där gränserna suddas ut ger en mycket effektiv och samövad verksamhet i regionen. Arbetet har redan påbörjats underifrån i Blekinge och det är oförklarligt att inte detta tas till vara. Ur skattebetalarnas synvinkel torde det väl vara mycket intressant om Försvarsmakten är effektiv, samövad och kan bidra även i fredstid till det civila samhällets bästa. Allt detta kan man få ut av försvaret i sydöstra Sverige om viljan finns. KA 2 har 220 anställda yrkesofficerare, 7 civilanställda samt 220 reservofficerare, och man utbildar omkring 900 värnpliktiga per år. KA 2 har mycket goda utbildningsförhållanden, tillgång till flera miljöprövade skjutbanor, en NBC bana, ett teknikhus där huvuddelen av kustartilleriets teknikerutbildning sker och mycket bra övningsområden även i skärgården med möjlighet till skarpskjutning med bataljon och brigad. Produktionen vid KA 2 bedrivs kostnadseffektivt. Trots detta har regeringen och utskottet förordat att lägga ned KA 2. Skälen till detta är enligt min mening svåra att förstå. Min motion visar dels att KA 2 har de i särklass bästa övningsförutsättningarna vad gäller skjutbanor jämfört med KA 1 och KA 4, dels att förbandskorten inte har gett en rättvisande bild av förutsättningarna hos varje enhet. KA 2 kräver investeringar, påstår regeringen. Vilka dessa investeringar skulle vara har varit svårt att få grepp om. Jag har därför ställt skriftlig fråga i ämnet till försvarsministern. Med anledning av ministerns svar konstaterade jag att nästan alla investeringar redan var gjorda hos KA 2. Jag begärde då en interpellationsdebatt om detta och även om felaktigheter i förbandskorten. Ministern nekade att svara på interpellationen med hänvisning till riksdagsbehandlingen. Det tycker jag visar på maktfullkomlighet. Jag är besviken på att inte heller utskottet kunnat ge ett ordentligt svar på varför KA 2 egentligen läggs ned, inte för min skull, men för den personal som dagligen sedan den 20 oktober 1999 grubblat över varför det sker. Om socialdemokraterna och centern, som står bakom styrgruppens förslag, inte tycker att vare sig geografiska läget, garnisonstanken, övningsförhållandena eller miljöförutsättningarna för KA 2 betyder något, så säg då det till personalen. Tala om ifall det är omvänd regionalpolitik det handlar om, nämligen en koncentration till Stockholm och Göteborg. Det är sanningen man vill höra, inga svepskäl. Regeringen skriver i propositionen: "De tyngsta argumenten för att bevara F 17 är att flottiljen har långsiktigt goda övningsbetingelser i form av närhet till flygövningsområden. När det gäller luftrumsutvecklingen är dessutom förutsättningarna bättre vid F 17 än vid F 10. Även miljöförhållandena är bättre vid F 17 än vid F 10. Av betydelse är också att lokaliseringen av F 17 i Ronneby markerar en tydlig närvaro vid södra Östersjön." Andra styrkor som finns hos F 17 är internationell erfarenhet, närhet till IT-högskola och goda möjligheter till personalväxling mellan näringsliv, högskola och flygvapnet. Regeringen föreslår att F 17 ska vara kvar, och utskottet har knappast kommenterat argumenten. Riksdagen bör uttala som avsikt att F 17 är en långsiktigt hållbar flygflottilj, så att man inte redan om några år återigen börjar ifrågasätta flottiljens existens. Jag vill säga några ord om Göta helikopterbataljon. I går kväll påmindes vi om räddningshelikoptrarnas betydelse. Vi kunde se på TV:s nyheter att en tragisk fartygsolycka inträffade i Öresund. Två fartyg kolliderade i dåligt väder, och det ena sjönk. Flera besättningsmän omkom, men några kunde räddas av försvarets fartyg som var på plats. Fyra helikoptrar deltog i räddningsoperationen. Både regeringens proposition och betänkandet är otydliga när det gäller konsekvenserna av Göta helikopterbataljons nedläggning. Försvarsministern vägrade att besvara även denna fråga här i kammaren. Det är inte rimligt att Sverige vid södra Östersjökusten, med 50 000 fartygsrörelser per år och där flera miljoner människor bor inom aktionsradien, lämnas med en minimal helikopterinsats. Det är inte heller acceptabelt att tänka bort försvaret i sydöstra Sverige vid internationella övningar. Här är ju de kommande helikoptrarna byggda så att de ingår i ett system tillsammans med Visbykorvetter, ubåtar och JAS-flyget. Varför ska man då förstöra en del av systemet genom att lägga ned Göta helikopterbataljon i Ronneby? Fru talman! Avslutningsvis vill jag hävda att det inte är riktigt rätt att enbart motivera framtidens försvar med försvarsbeslut som fattades för flera hundra år sedan. Gamla försvarsbeslut har ofta ett bästföredatum. Man kan exempelvis fundera över hur strategiskt det var att etablera Karlsborgs fästning. Vid den tiden var det säkert svårt att föreställa sig att fienden skulle kunna anfalla från luften eller att andra områden i landet torde vara mer intressanta att försvara i framtiden. När det gäller Karlskrona så anser jag att bästföredatum inte har gått ut ännu. Så länge Östersjöområdet bedöms som instabilt och med tanke på den marina kompetens som byggts upp i Karlskrona så vore det slöseri att halvera flottan och lägga ned KA 2. Karlskrona bilda Blekinge försvarsmaktsgarnison och ge bästa valuta för pengarna - till trygghet för hela nationen.

Fru talman! Det känns svårt att delta i beslut som så hårt påverkar den egna kommunen. Morgondagens beslut om försvarets framtid är något av en ödesfråga för min hemkommun och för de anställda vid Hässleholms garnison. Garnison eller ersättningsjobb, bevara eller förnya - det får i alla fall inte bli så att det blir varken det ena eller det andra. Det klarar definitivt inte Hässleholm. Det finns flera tunga skäl för att bevara vår garnison. Förutom försvarspolitiska skäl vill jag nämna låga utbildningskostnader för värnpliktiga och en modern utbildningsmiljö. Eftersom Hässleholm har ett väl utvecklat kommunikationsnät blir kostnaderna för resor väldigt låga. Vidare finns det en mycket bred kompetens inom garnisonen. Förutom dessa skäl finns det också starka sysselsättningspolitiska skäl. Hässleholm har under senare tid förlorat mer än 500 jobb. Bl.a. har statliga Posten lagt ned sin terminal. Mer än 100 personer miste då sina arbeten. Vid en nedläggning av garnisonen i jobb. Detta är ett svårt slag för en redan drabbad kommun. Region Skåne beskrivs, med rätta, som en region med stark tillväxt och det är naturligtvis positivt. Men tillväxten är ojämnt fördelad. Tillväxten och de stora investeringarna i bl.a. infrastruktur sker i de västra delarna, medan den nordöstra delen av Skåne redan nu har ett vikande befolkningsunderlag. I de prognoser om den skånska arbetsmarknaden som AMS har tagit fram visas tydligt att bl.a. Hässleholmsregionen redan nu har en svag utveckling och att den framtida utvecklingen på arbetsmarknaden tenderar att bli värre. Som ni förstår känner jag en stark oro inför den utmaning som troligen väntar. Jag har därför motionerat och ställt frågor om de åtgärder som behövs för att lägga grunden för en god utveckling i en drabbad kommun. Jag vet att vi i morgon ska behandla regeringens skrivelse om omställningsåtgärder. Det blir då tillfälle att ytterligare utveckla frågan om framtiden för hässleholmarna. Eftersom jag hittills inte har fått något som helst positivt svar på frågorna om vilken kompensation Hässleholm kommer att få vill jag ta tillfället i akt och även i dag påminna om den svåra situation som vi i denna del av Skåne kommer att få. Fru talman! Jag inser att det inte finns en majoritet för ett bevarande av garnisonen i Hässleholm, utan nu måste inriktningen helt handla om skarpa omställningsåtgärder som kan skapa en god utveckling och framtidstro i Hässleholm. Jag återkommer i morgondagens debatt för att närmare beskriva detta.

Fru talman! Det har varit en lång och intressant debatt här i dag. Den har gett mig ett brett spektrum. Förslaget om vårt framtida försvar har föranlett många och långa diskussioner och dialoger där argument och synpunkter stötts och blötts. Det har lett till att vi i Centerns riksdagsgrupp har tagit ställning. Vi står alltså bakom liggande förslag. Med facit i hand inser jag att det inte var långsiktighet som präglade förra försvarsbeslutet när F 10 i Ängelholm med en hårsmån klarade sig. Hade långsiktigheten den gången fällt avgörandet skulle vi inte nu ha behövt grämas över gjorda investeringar. Försvarsfrågan måste ses i ett helhetsperspektiv, vilket sagts många gånger här från talarstolen. Man måste våga se framåt, våga lyfta blicken. Man måste våga ta beslut. Vi är riksdagspolitiker, inte kommunpolitiker, just här. Att minska försvarsbudgeten därför att det säkerhetspolitiska läget så tillåter och att öka satsningarna på vård och omsorg är helt rätt enligt mina och Centerpartiets värderingar. Detta står jag för, även om det innebär att förbanden i just min valkrets drabbas. Var man än lägger ned skapas problem för drabbade enskilda. Detta är alltså inte något som är unikt för Ängelholm eller Hässleholm. Med tanke på föregående talare skulle också jag kunna prata om alla fördelar som finns i Hässleholm och Ängelholm men man måste betänka att man måste våga. Man måste, som sagt, våga titta framåt och uppåt. Jag har under tiden mötts av en mängd argument, både för en avveckling och för ett bibehållande. Mitt intryck är t.ex. att alltfler nordvästskåningar, inte minst ortens företagare, anser att argumenten för att behålla F 10 inte håller i ett långsiktigt perspektiv. Jag förstår att de familjer som efter tidigare flyttningar rotat sig nu har det svårt - det är alltid svårt i sådana situationer. Men jag förstår också de människor som bor i området och som drabbas av både buller och avgaser. Som politiker måste jag ta ansvar för helheten och för långsiktigheten, även när obekväma beslut ska fattas. Alltsedan propositionen lades fram har jag på olika sätt mött många människor. Jag har lyssnat, fått information och övervägt det som jag har tagit till mig. Det som jag tyckt vara intressant har jag fört vidare. Det har varit åtskilligt av e-postväxling, brevskrivande, telefonsamtal samt besök som jag har gjort och besök hos mig. Det är på det sättet som jag har blivit övertygad om att den militära flygutbildningen måste bedrivas i samverkan med den civila - på högskolenivå, med forskningsanknytning; detta för att få en tillräcklig kvalitet och för att bli internationellt slagkraftig. Varför investeringarna gjorts och varför regeringen så sent som 1998 tog ett särskilt beslut om att F 10 skulle ombeväpnas till Sveriges och flygvapnets andra JAS-flottilj får regeringen själv svara för. Men vi kan inte bara fortsätta och satsa pengar och resurser på något som inte bär för framtiden bara därför att det hittills gjorts tunga investeringar. För övrigt är dessa alls inte bortkastade, vilket emellanåt verkar vara fallet i debatten. Om det var fel måste vi lära oss av det och ta oss samman för att inte fortsätta och göra om samma saker, göra samma fel, mot bättre vetande. Omställningen av försvaret är den största i modern tid. De senaste årens positiva säkerhetspolitiska utveckling fortsätter och har ytterligare förstärkts. Därför är det nu som den nödvändiga omstruktureringen kan, och ska, genomföras. Det är ju fråga om ett omriktningsbeslut. Det medför att nya förutsättningar - förutsättningar som inte var kända vid det förra försvarsbeslutet - nu råder som måste tillåtas sätta sin prägel på den framtida utformningen av försvaret. Detta kan få konsekvenser för enskilda förband.

Så kan inte jag agera med hedern i behåll, om jag vill vara ärlig och trovärdig. Att likt moderater runt om i landet säga "Gärna besparingar och förbandsnedläggningar, men inte här" är debattens lågvattenmärke. Trots det har inte moderaterna hållit sig för goda för att hänfalla åt tjuv och rackarspel. Det är med viss förvåning jag har noterat att medan Maud Ekendahl gått ut i Skånepressen och på gator och torg och sagt nej till nedläggning av F 10 har moderaterna i Blekinge, med bl.a. Jeppe Johnsson i spetsen, pläderat för att F 17 ska vara kvar. Hur går den ekonomiska kalkylen ihop? Den jämförelsen kan man också göra i fråga om Kristdemokraterna, där t.ex. Kenneth Lantz pläderat för F 10. Vi hörde precis från talarstolen att andra pläderar för F 17. Till Miljöpartiets företrädare vill jag säga att jag tycker inte det låter som att man talar för de lokala företrädarna för Miljöpartiet som har motsatt synpunkt, särskilt vad gäller miljöpolitiken, utsläppen, odlingarna, landsbygden och befolkningen. Jag har med stor förvåning noterat min kollega Bengt Silfverstrands agerande i F 10-frågan. Att han med sin långa erfarenhet från riksdagsarbetet, med vad det innebär, tillsammans med sina kompisar har vinglat som han gjort helt i strid mot bättre vetande väcker stor förundran åtminstone hos mig. Bengt Silfverstrand sade i ett tidigt skede att han och de andra s-ledamöterna från Skåne inte tänkte ge upp kampen för F 10. Jag vill därför fråga Bengt Silfverstrand när han, en gång för alla, tänker lägga korten på bordet. Vad Ängelholm och nordvästra Skåne är bäst betjänta av är politiker som vågar och har förmåga att lyfta blicken för att se möjligheterna, trots att det stormar, står fast vid fattade beslut och inte vänder kappan efter vinden.
Fru talman! Gunnel Wallin har tillsammans med sin partiledare uttryckt sin glädje över uppgörelsen med Socialdemokraterna för att generera mer pengar till vården. Kristdemokraterna har under flera års tid argumenterat för och motionerat om mer resurser till vården. Men vi vill ha riktiga pengar, inte de monopolpengar som uppgörelsen innebär. I vårt budgetalternativ finns 3 miljarder mer till vården i dag, för det är i dag som vården behöver mer ekonomiska resurser. Är det Centerpartiets politik att de människor som nu står i vårdköer ska vänta ytterligare två år innan de eventuella försvarspengarna faller ut?
Fru talman! Jag har verkligen inte bara argumenterat för mer pengar till vård och omsorg, som jag tycker är otroligt viktigt, utan också sett till att det är politiskt möjligt. Jag kan inte förstå vad Amanda Agestav menar när hon säger att det inte är riktiga pengar.
Fru talman! Man behöver inte vara någon stor nationalekonom för att inse att den kopplingen inte finns i budgeten mellan olika poster på det sätt som Centerpartiet försöker göra gällande. Det är i dag som vården behöver mer pengar, och förhoppningsvis inte om två år. Då undrar jag hur Centerpartiet motiverar detta. Ska de människor som i dag väntar i vårdköer ute i våra landsting behöva vänta ytterligare två år innan de kan ta del av de s.k. pengarna?
Fru talman! Detta är ett led i mitt ställningstagande i försvarsdebatten. När jag var ute i valarbetet, vad var det väljarna ville ha? Det var vård och vård inom rimlig tid, tillgänglighet och vård av god kvalitet. Det ligger bakom mitt ställningstagande här. Jag är glad att vi har lyckats föra över pengar som är säkrade och att de går just dit där bristen är som störst: primärvården, psykiatrin, äldreomsorgen och mångfalden. Det är med stor glädje jag fortsätter att jobba för att använda pengarna på bästa sätt.

Fru talman! Dagens debatt hittills har hos mig väckt fler frågor än gett svar. Jag kan inte låta bli att undra: Om det hade varit fler kvinnor inblandade i förslaget kanske det hade sett annorlunda ut? Det är en undran som hänger kvar. Det är djupt oroande att läsa hur man i ett klubbslag kan förstöra så stora värden - både mänskliga, ekonomiska och strukturella - som majoriteten bakom detta betänkande tänker göra. Jag säger bara: Arma skattebetalare! Jag är också oroad över vad mina barn och eventuella barnbarn kommer att säga om det vi är på väg att fatta beslut om i morgon. Inte kan det väl vara så att de tänker om oss som vi funderade över dem som hade att fatta försvarsbeslutet 1925. Må det inte inträffa som hände efteråt! Jag är göteborgare, och jag värnar hela Sveriges försvar. Jag kan dock inte förstå hur man har tänkt när det gäller försvarsförmågan på västkusten. Det är ytterst tunna argument som används och framhålls i debatten. Västsverige är av stor strategisk betydelse för hela Sverige. Här bor en stor andel av Sveriges människor. De är den viktigaste resursen och det viktigaste att försvara. Vi har Nordens största och viktigaste hamn i Göteborg, där huvuddelen av Sveriges import landar och export lastas. Alla raffinerade oljeprodukter som produceras i detta land kommer från västkusten. Vi har en av de största internationella sjötransportlederna i hela världen utanför vår kust med fler fartygsrörelser i västerhavet än hela övriga Sverige tillsammans. Det finns många fler exempel, men jag stannar där. Om det nu är ett nytt försvar som ska skapas efter en ny hotbild borde man ha placerat en större del av försvaret på västkusten. I stället föreslår man en ytterligare utarmning av Västsveriges möjligheter att försvaras genom att det inte längre kommer att finnas några stationära fartyg på västkusten. Genom förslaget till försvarsbeslut riskerar vi att förlora förmågan att visa flagg i västerhavet. Vi förlorar förmågan att med sjöstridskrafter operera över och under ytan i strömmande salta och skiktade vatten. Vi riskerar att förlora förmågan att försvara Västsverige. Fru talman! Även om helikoptrarna på Säve ser ut att klara sig från denna, som vissa har kallat det, slakt vill jag framhålla dess stora betydelse för försvaret och samhället i dess helhet. Att ha kvar tunga marina helikoptrar är viktigt inte bara för alla människor som bor, färdas och arbetar i kustbandet utan också för att kunna behålla och utveckla den kompetens som man upparbetat när det gäller samverkan med det civila samhället. I detta sammanhang vill jag för försvarsministern belysa min stigande oro för vad det kan innebära att chefen för helikopterenheten sagt upp avtalet med Sjöfartsverket om helikopterberedskapen för räddningsinsatser längs den svenska kusten. Jag hoppas att det inte har någonting med detta att göra. Helikopterenheten på Säve är dessutom väl samtränad med marina Natostyrkor, då man har haft ett långvarigt samarbete med länderna kring västerhavet. Säve är ett verkligt exempel på internationellt erfarenhetsutbyte, samverkan och kompetens. Fru talman! Jag står bakom min motion. Tack för ordet!

Fru talman! Jag vill börja med att understryka vikten av det som Berit Jóhannesson och Stig Sandström från Vänsterpartiet framfört om och kring försvarsutskottets betänkande Det nya försvaret. Betänkandet är till stora delar bra steg i rätt riktning för en helhetssyn på det svenska försvaret i tiden. Jag yrkar bifall till reservationerna nr 12 och 13, men jag har en avvikande uppfattning. Därför kommer jag att yrka bifall till en motion av Erling Wälivaara, Fö31, yrkande 3. Den sammanfaller med den motion som jag och Stig Eriksson gemensamt har väckt, och för att vinna tid tycker jag att vi kan slå ihop dem. I betänkandet föreslås att antalet flygflottiljer ska minskas till fyra i slutet av år 2003. Det är tack vare att våra vänsterpartistiska försvarsutskottsledamöter har gjort goda insatser för att få ned antalet. Jag vill passa på, Maud Ekendahl, att med det bestämdaste avvisa att vi i Vänsterpartiet är oeniga. Vi är inte splittrade. Det finns en väldigt stor enighet bakom de stora dragen. Sedan har vi små avvikande synpunkter på marginalen. Jag tycker att det är viktigt att detta blir framfört. I och med att antalet flygflottiljer blir fyra i stället för fem, som var regeringens förslag, blir kostnaderna mindre. Mer medel kan då skapas för att bl.a. tillmötesgå de förslag som jag började med att yrka bifall till. Jag hade väntat mig större förståelse från utskottets majoritet i motivet till avslagstexten. Jag upplever det som ytterst provocerande att det skrivs i motivtexten att trots att Livgardets dragoner K 1 i Stockholm ska läggas ned bör dock viss verksamhet av statsceremoniella skäl behållas i Stockholm. I min och Stig Erikssons motion tecknar vi en mycket allvarlig situation som vi och andra i norra delarna av landet lever i. Detta föranleder inte utskottet att göra någon kommentar. Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det är ett område som befolkas av drygt 4 1⁄2 miljoner människor. Regionen är fortfarande ett militariserat område, men gränslinjen mellan Ryssland och de nordiska länderna tenderar i dag att bli ekonomisk. Den viktigaste åtgärden för att minska spänningen i Barentsområdet i dag är att åstadkomma en ekonomisk utjämning i regionen. I Murmansk och Arkhangelskområdet finns dock världens största koncentration av kärnreaktorer. Stora mängder av radioaktivt avfall förvaras på ett otillfredsställande sätt. Slutförvaringsanläggningar för radioaktivt avfall saknas, och stora mängder avfall har dumpats i Barents hav och Kolahavet. Samtidigt som vi arbetar för att Sverige i olika internationella forum med kraft verkar för en samlad internationell insats för att lösa problemen med kärnkraftssäkerhet och strålskydd inom Barentsregionen finns det behov av nationell kapacitet för att klara de faktiskt existerande miljöhot som finns. Inom området tickar flera tidsinställda bomber med radioaktivt avfall. Även Nordfinland, Nordsverige och Nordnorge löper mycket stor risk att bli drabbade. Människor flyr från de smittade områdena. Detta är en beskrivning som försvarsutskottet inte verkar att bry sig om, eftersom man inte kommenterar den. Det förslag som vi kommer med ska ses som en modest utveckling av Vänsterpartiets partiståndpunkt - allt för att stärka och komplettera betänkandet när det gäller både försvarspolitiska motiv och försvarets möjlighet att hjälpa samhället vid t.ex. miljökatastrofer. Det finns en rad fördelar med att bibehålla delar av försvaret i Kiruna, bl.a. närheten till Ryssland och de stora mängderna radioaktivt avfall som finns i Karesuando är drygt 500 kilometer, vilket är nästan lika långt som mellan Stockholm och Göteborg. Detta talar för att det även i fortsättningen bör finnas någon form av militär och civil beredskap norr om Polcirkeln. Lapplands jägarregemente kan vara ett utmärkt komplement till K 4 i Arvidsjaur och ligga organisatoriskt under K 4. Dimensioneringen av ett sådant regemente i Kiruna bör utgå från en bedömning av behoven. Fru talman! Några korta ord om hur den nya organisationen kan se ut. Målet för det nya regementet, som kan gå under namnet ARTIC C I 22, kan sammanfattas med följande: · Enheter som kan ledas av t.ex. Räddningsverket eller polisen. Den nya organisationen utbildar och organiserar enheter för försvar av arktiska bygder. I området finns utmärkta förhållanden för just denna typ av utbildning. Man kan ha specialenheter för särskilda uppgifter vid flyktingmottagning eller vid exempelvis olyckor med radioaktivt avfall. Ett sådant läge förutsätter att enheten ska ha kort insatstid och vara uthållig. Men enheten ska också i fredstider ha ett brett samarbete med samhället vid bl.a. lavinolyckor, i sökandet efter fjällvandrare eller andra för samhället angelägna frågor.

Fru talman! Jag står naturligtvis bakom kristdemokraternas samtliga reservationer, men jag vill nöja mig med att ställa mig bakom de reservationer som Åke Carnerö har tidigare också redogjort för kristdemokraternas syn på de grundläggande principerna för försvarspolitiken, varför jag inte avser att gå in på dem i det här anförandet. Den försvarsproposition som vi i dag debatterar är, som jag ser det, utomordentlig svag. Ja, propositionen är i sig så dålig att det inte bara är vi kristdemokrater som inte har sett någon annan möjlighet än att i första hand yrka avslag på hela propositionen. Det är inte heller bara jag som har upplevt svårigheten med att få svar på relevanta frågor när det gäller försvarsförslaget. Jag kunde inte i min vildaste fantasi drömma om att den s.k. styrgruppen skulle beläggas med politisk munkavle, alltså inte ha möjlighet att här i riksdagen för intresserade riksdagsledamöter ställa upp och svara på frågor utifrån det förslag som den har lagt fram. Det fick man inte. Det hade väl annars varit en naturlig ordning. Andra exempel på munkavle under den här processen finns också. Den skönmålning av demokratiinslagen i denna process som en av försvarsutskottsledamöterna gjorde tidigare här i debatten förvånade nog inte bara mig. Fru talman! Det är helt klart att vi har kommit i ett läge som medför att våra försvarskostnader kan bantas - det ställer vi kristdemokrater upp på. Men det är inte det som är den springande punkten här, utan för mig gäller det bl.a. det sätt som några förändringar har tagits fram på, t.ex. när det gäller att ha kvar garnisonen i Östersund i stället för Sollefteå garnison. I vissa frågor verkar det som att kostnader och kompetensförluster inte spelar någon roll inför försvarsbeslutet. Om det inte vore så, hur ska man då tolka förslaget att lägga ned Ångermanlandsbrigaden NB 21 och trängkåren T 3 i Sollefteå? Det är en i princip färdiginvesterad garnison med goda - för att inte säga mycket goda - övningsförutsättningar på alla sätt. Den är utbildningseffektiv, kostnadseffektiv och den har en bra befälsrekrytering. Ingen kritik har heller riktats mot garnisonen som sådan. Ådalsregionen visar också på en stor utvecklingspotential när det gäller den civila samverkan med bl.a. Sandö, Räddningsverket m.fl. - ett i högsta grad framtidsinriktat koncept. Fru talman! Under hösten skedde en märklig kovändning i styrgruppen som fick till följd att F 4 helt plötsligt skulle vara kvar. Så var det inte tänkt tidigare. Utifrån förslaget om F 4 fördes sedan ett slags cirkelresonemang som utmynnade i att NB 5 i Östersund skulle vara kvar. Det skulle bli billigare än att vara kvar i Sollefteå med NB 21. Vem kunde begripa det? Det dröjde inte länge innan det bl.a. i Östersundspressen från opartiskt håll hävdades att investeringsbehoven för F 4 är närmare 1 miljard och för Jag vill påminna om att i försvarsministerns riktlinjer till styrgruppen anges tydligt att nyinvesteringar ska undvikas. Samstämmigheten mellan vad regeringen beställde och vad styrgruppen kom med var inte särskilt stor. Men regeringen antog i princip hela styrgruppens förslag. Regeringen valde alltså att bortse från sina egna riktlinjer. Förslag som medför nyinvesteringar för åtskilliga miljarder är helt plötsligt det som gäller för Centern och regeringen. Då passar det. Vi som frågar hur man motiverar de förändringar som föreslagits får inga svar. Det är klart att det är svårt att svara, eftersom det inte kan finnas några bra svar. Varför inte erkänna att det helt handlar om politiska beslut? Det har därför inte spelat någon som helst roll vilka argument vi fört fram när vi visat på kostnadsökningar, kompetensförlust osv. Till detta kommer stora problem när det gäller nödvändiga ombyggnader i Östersund. De krav och mål som är uppsatta går inte att hålla när ombyggnaderna ska göras. Liknande scenarier finns från andra områden inom försvaret. Ett av de mest flagranta och svårbegripliga gäller i frågan om F 10. Hur tänker man egentligen klara flygutbildningen och flygteknikerfrågan med den ställning som utskottets majoritet har tagit? Fru talman! Det är en gåta för mig hur Centern genom den man som man haft i ledningen för detta förändringsarbete har kunnat ställa sig bakom ett sådant förslag. Men centerledaren påstod i debatten i dag att förslaget grundar sig på ett sakligt och digert material. Centerledaren är nöjd. De kontakter som jag under hösten och vintern haft med försvarsintresserade människor från olika håll i landet har varit väldigt många, så också kontakterna i min egen region Ådalen och Sollefteå. Brev, telefonsamtal, mejl, personliga möten med alltifrån skolungdomar och lärare till äldre och yngre försvarsanställda har varit lärorika men också väldigt tydliga när det gäller några saker. En av de saker som bekymrar mig väldigt mycket och som också borde bekymra denna kammares ledamöter är att sättet att sköta den här frågan har bidragit till att öka misstron till oss politiker, ökat politikerföraktet. Ni som vill förändra, menar många, bryr er inte om att försöka förklara varför. Jag brukar känna mig stolt när jag står här i riksdagens talarstol, men i dag måste jag tyvärr få säga att jag skäms - skäms över sättet att hantera människor som berörs av detta försvarsbeslut, vårt sätt att hantera försvars och skattepengar, kompetensfrågor osv. Det är också min bestämda uppfattning att de försvarsanställdas förtroende för Försvarsmaktens ledning starkt har minskat under processen den gångna vintern. Det beslut som sannolikt fattas här i kammaren i morgon blir inte heller något beslut som väcker respekt i vår omvärld. Det kommer inte heller att dröja länge innan den ena frågan efter den andra kommer på bordet som visar att pengarna inte räcker till. De svarta hålens tid är inte förbi. Huvudansvaret för detta är regeringens och Centerpartiets. Fru talman! Vi kristdemokrater vill ha en ominriktning av försvaret, men det är viktigt att den processen sker på ett sådant sätt att ord och handling stämmer överens. De många och vackra ord som hittills framförts från denna talarstol hindrar inte det faktum att morgondagens beslut riskerar att i flera delar bli ett mycket dåligt beslut. I förutsättningarna för försvarsbeslutet har sagts att regionalpolitiska hänsyn ska tas. Några sådana hänsyn tas inte när det gäller det län som har förlorat mest invånare i landet under de senaste 20 åren - Västernorrland - ett län som håller på att förblöda. Länets socialdemokrater har varit förvånande passiva i denna fråga, och Centerns representant vill att vi ska se förslaget om nedläggningen av Sollefteå garnison som något positivt. Ofattbart! Avslutningsvis vill jag framhålla att det bästa sättet att använda våra försvarsanslag, skattebetalarnas pengar, ta till vara personell kompetens och övriga utbildningsförutsättningar inte bara för Mellannorrland är att besluta att Ångermanlandsbrigaden NB 21 ska behållas. Därför vill jag också avslutningsvis instämma i bifallsyrkandet vad gäller mom. 20, reservation 16.

Fru talman! I betänkandet Det nya försvaret behandlas civil och militär samverkan. Genom 1996 års totalförsvarsbeslut och det vidgade säkerhetsbegrepp som där lades fast beslutade regeringen och riksdagen att en helhetssyn ska prägla samhällets satsningar och åtgärder för att förebygga och hantera hot och risker såväl i fred som i krig. skrev jag en motion där jag hemställde om att göra Regeringen har i propositionen om det nya försvaret uttalat att frågan om utnyttjande av militära resurser till stöd för andra myndigheter bör bli föremål för en mer generell översyn. Regeringen anser att det kan vara värdefullt med en regional försöksverksamhet för att belysa möjligheterna till ytterligare samverkan mellan Försvarsmakten och civila myndigheter. Det är nu med glädje som jag ser att försvarsutskottet välkomnar en generell översyn. Utskottet liksom regeringen anser det värdefullt med en regional försöksverksamhet och tillstyrker därför min motion om en försöksverksamhet på Gotland för samordning av militär och civil krishantering samt gör ett tillkännagivande till regeringen om detta. Förutom att erfarenheterna av försöksverksamheten kan användas för samverkan i andra delar av landet, har utskottet pekat på att erfarenheterna av försöksverksamheten också bör kunna gagna det internationella fredsfrämjande arbete som Sverige deltar i. Fru talman! Gotland passar bra som ett försöksområde. Gotland har ett centralt läge i Östersjön. En försöksverksamhet med samverkan mellan försvaret och olika myndigheter kan ge värdefulla erfarenheter för att effektivare utnyttja de resurser som finns för exempelvis tullen, Kustbevakningen, polisen och sjösäkerheten. På Gotland finns också ett stort intresse att bli ett försöksområde för att utveckla samverkan mellan militärt och civilt försvar. I den gemensamma grundsynen för totalförsvaret på Gotland - som utarbetats av länsstyrelsen, Gotlands kommun och MKG gemensamt - anges som övergripande mål att hela Gotland, dvs. myndigheter, organisationer, företag och allmänhet, ska ha en god beredskap för alla aktuella hot. De kan utgöras av påfrestningar på samhället i fred, kränkningar av vårt territorium eller ett begränsat militärt angrepp. Gotlänningarnas känsla för försvaret är speciell. Det finns en stark försvarsvilja i hela samhället. Det har inte minst kommit fram i stora övningar, som Nordic Peace där flera länder deltog. Övningen genomfördes på Gotland med gott resultat och med stort engagemang från det civila samhället. Det är kanske vår historia, vårt läge mitt i Östersjön som gör att försvaret är en så väl förankrad del i vårt samhälle. Vi har tagit emot flyktingar från Baltikum vid krigsslutet och andra flyktingar på senare tid, och det gotländska samhället har med gemensamma krafter klarat uppgifterna på ett bra sätt. och KA 3 läggs ned. Även det civila samhället påverkas av den förändrade försvarsorganisationen. Vi gotlänningar har ifrågasatt om det av försvarsskäl är rimligt med en så kraftig neddragning på Gotland som nu föreslås. Vi har arbetat för att behålla så mycket som möjligt. Men vi har fått böja oss för den säkerhetspolitiska bedömningen att det på Gotland och på många andra platser i Sverige går att göra den här neddragningen av försvaret. Vi har blivit lovade ersättningsjobb. Det är nödvändigt att de löftena infrias. Vi har stora förhoppningar om att de nya jobben kommer och att de på sikt ska tillföra oss en mer allsidig arbetsmarknad. I en krissituation blir vi beroende av att kunna få förstärkning från andra förband, och vi måste vara säkra på att det är möjligt att transportera soldater och material till Gotland i sådan omfattning och tid att försvaret av Gotland blir tillräckligt starkt. Det är synnerligen angeläget att den kapaciteten finns och att den kan garanteras. I en krissituation måste gotlänningarna i väntan på förstärkning lita till sig själva, till de gotländska soldaterna och använda de resurser som finns i samhället tills en förstärkning kan anlända. Utskottet har uttalat sig om marin kapacitet på Gotland och säger att det förutsätter att det även framgent kommer att finnas kvar möjligheter till basering av marina enheter på Gotland. Det är också min uppfattning att det behövs en marin kapacitet på Gotland, och det är också förutsättningen för att få en allsidig försöksverksamhet för samverkan mellan försvarsmakten och civila myndigheter. Det finns goda förutsättningar för en försöksverksamhet med civil och militär samverkan. Det stora engagemanget hos gotlänningarna, myndigheternas närhet till varandra och den förändrade försvarsorganisationen är faktorer som underlättar försöksverksamheten, och resultatet kan bli sådant som man kan ha nytta av i hela landet. Fru talman! Jag är glad över att min motion fick en så positiv behandling av försvarsutskottet, och jag tillstyrker utskottets hemställan.

Fru talman! Jag är glad över att Lilian Virgin tar upp frågan om civil och militär samverkan. Lilian Virgin säger att alla ska ha en god beredskap. Det tolkar jag som att hela landet ska ha den beredskapen. Tycker Lilian Virgin att detta förslag får de konsekvenserna att hela landet kommer att ha en god beredskap när det gäller civil och militär samverkan?
Fru talman! Jag tror att vi talar om två olika saker. Det jag talar om är en försöksverksamhet för att komma fram och kunna samordna mellan andra myndigheter i hela landet. Den andra delen gäller om det finns en god försvarsberedskap i hela landet. Jag har uttalat vissa farhågor för att det kan vara besvärligt i vissa krissituationer. Jag har gett exempel från Gotland där vi är beroende av att det kommer hjälp från annat håll om vi ska kunna klara de här sakerna. Men jag tror att det är två olika saker. Den här försöksverksamheten ser jag som mycket positiv.
Fru talman! Jag ser också försöksverksamheten som positiv. Men det finns stor erfarenhet från civil och militär samverkan redan tidigare. Jag tog upp några exempel i mitt anförande. Jag anser att inte bara Gotland ska ha en god beredskap när det gäller det här, utan även hela landet. Det har tidigare här talats om konsekvenserna av frånvaron av militär t.ex. uppe i Norrbotten. Det har talats om frånvaron i Dalarna. Det är stora delar av landet som nu blir utan militär förmåga för att kunna hjälpa det civila samhället. Detta är något som jag tycker är mycket allvarligt. Än en gång: Delar Lilian Virgin socialdemokraternas uppfattning att detta kommer att fungera trots de stora neddragningarna?
Fru talman! Jag tror att försöksverksamheten är ett steg på vägen. Det är rätt att det finns samverkan redan nu på vissa platser. Men vi vet ju också att det finns lagar och förordningar som hindrar mycket av samverkan. Det är det vi vill testa i en försöksverksamhet för att det ska kunna utvecklas för hela landet. Vi kan ju hoppas att det ger ett snabbt resultat så att det kan användas på flera orter.

Fru talman! Under snart ett års tid har försvarets framtid diskuterats, och nu är vi framme vid dagen med slutdebatterna inför det avgörande beslut vi ska fatta i morgon. Att något radikalt behöver göras är så gott som alla överens om. Men hur och vilka orter som skulle komma att drabbas var länge det stora diskussionsämnet. Ingen ville ju att den egna hemorten skulle drabbas. Jag och många med mig talade med arbetsgruppens olika ledamöter för att försöka övertyga om att just "mitt" förband var så unikt att det måste få vara kvar. Fram till den 19 oktober levde jag också i den förhoppningen att Sollefteå var en försvarsort som inte skulle drabbas av nedläggning. Som jag ser på försvaret i Västernorrland finns det ett mycket bra totalförsvarskoncept, och det borde vara tillräckligt intressant för att inte vara i farozonen för nedläggning. Tyvärr fick jag bli besviken när försvarsuppgörelsen presenterades. Västernorrland är ett län som efter votering på torsdag förmodligen suddas ut på försvarsmaktens karta. Hur kan jag då stå här och se det här hända utan att rösta mot försvarsuppgörelsen? Jo, fru talman, jag vet att den arbetsgrupp som tillsattes har gjort ett seriöst arbete och lagt fram en helhetslösning som är väl genomarbetad. Några orter måste drabbas när man ska göra besparingar och nu ser det ut att bli bl.a. Västernorrland. Jag kan inte hoppa av nu för att mitt län drabbas och drar en nitlott. Jag kan inte hävda att något annat förband borde läggas ned i stället. Det är många som har gjort det. Jag tycker att det är populistiskt. Vi i Centerpartiet har valt att löpa linan hela vägen ut för att kunna vara med och påverka omställningen i de drabbade orterna. Vi hade ett bestämt krav om att ett omställningspaket skulle kunna presenteras i samband med försvarsuppgörelsen, och det har vi klarat. Britt Bohlin har tidigare i dag under debatten berättat om hur omställningsgruppen arbetar med representanter från de olika kommuner som drabbas. Man gör det under positiva förhållanden och lyssnar till de idéer som redan har börjat komma i de orter där man vet att man inte kommer att finnas med efter morgondagens beslut. Fru talman! Sollefteå var en ort som drabbades även vid förra försvarsbeslutet. Då förlorade 350 personer sina arbeten och staten gjorde ingenting för att hjälpa till med att skaffa fram sysselsättningar. Sollefteå fick köpa trängregementets stora lokaler och markytor. Kommunen har satsat 150 miljoner för att utveckla området till en företagspark. Satsningen lyckades även om kommunen fortfarande dras med stora skulder. Vi i Centerpartiet ville inte att kommunerna ska behöva ta ansvar för att skaffa jobb igen till de som blir arbetslösa, och därför valde vi att fortsätta arbetet med försvarsuppgörelsen och då kräva att regeringen är med och skapar sysselsättningar. För Sollefteås del handlar det i dag, efter det att vi har varit med och fattat beslut, om att det ska komma 300 statliga och 480 arbetstillfällen som försvinner. Många av de orter som drabbas av nedläggningar har länge levt med ett tungt beroende av försvaret, som exempelvis Sollefteå. Dessa orter måste nu ges förutsättningar för att skapa en ny framtidsorienterad arbetsmarknad som tas fram i samarbete med dels en omställningsgrupp från orten, dels en person från den centrala omställningsgruppen. Jag kan i dag tala om att den av regeringen utsedda personen redan har tillsatts. Anledningen till det är att man anser att Sollefteå drabbas så hårt att man måste arbeta snabbt och målmedvetet. Det kan då skapas möjligheter för Sollefteå kommun att bli en framtidsbygd. Kristdemokraten Jan Erik Ågren menar att jag ser det som har skett i Sollefteå som någonting positivt. Det som jag har sagt när vi har varit ute tillsammans är att nedläggningen förhoppningsvis kan leda till en ny positiv framtid. Jag har sagt att vi är med hela vägen för att hjälpa till med ersättningsjobben. Vi är mycket väl medvetna om att Västernorrland har fått en befolkningsminskning under de senaste 25 åren. En person från den centrala omställningsgruppen har, som jag sade, satts in bara för Sollefteå. Det talar sitt tydliga språk. Vi ser både från Centerpartiet och från regeringen hur allvarligt läget är för Sollefteå, och av den anledningen har redan nu den centrala personen tillsatts för att underlätta arbetet i ett tidigt skede för Fru talman! Centerpartiet kommer att ta sitt löfte tillsammans med regeringen på fullaste allvar och se till att Sollefteå kompenseras så snart som möjligt - innan huspriserna hinner sjunka och folk hinner flytta. Det gäller att visa att viljan att hela Sverige ska leva verkligen finns. Vi har i dag högkonjunktur i landet. Det kan ge Sollefteå kommun möjligheter att bli en framtidsbygd. Jag tror att Sollefteå kommer att gå en positiv framtid till mötes, och jag kommer att göra vad jag kan för att hjälpa till att skapa sysselsättning i Sollefteå. Jag kommer i morgondagens debatt med anledning av näringsutskottets betänkande nr 10 att tala mera om de sysselsättningsåtgärder som vi förväntar oss i Västernorrland.
Fru talman! Birgitta Sellén talar om en ny positiv framtid för de orter som drabbas av nedläggningen. Jag tror inte att de orterna upplever att denna i sig är något positivt. Det kan komma jobb längre fram. Birgitta Sellén företräder ett parti, Centerpartiet, som säger sig värna om landsbygden. Min fråga till Birgitta Sellén är: Anser Birgitta Sellén att man värnar landsbygden om man lägger ned försvaret så, att man inte försvarar ett område som motsvarar en åttondel av landets yta? Birgitta Sellén säger att hela Sverige ska leva, men min fråga är: Ska hela Sverige försvaras?
Fru talman! Vad gäller att hela landet ska försvaras vill jag säga att det är självklart att så ska ske. Jag lever i den förhoppningen att om det uppstår ett läge där vi behöver försvara oss, kommer kriget inte att utkämpas just på kaserngårdarna. Håkan Juholt redogjorde tidigare väldigt tydligt för detta på Erling Wälivaaras fråga, så jag tror inte att jag behöver fördjupa mig mer i den frågan. Om vi mot förmodan skulle bli anfallna har vi naturligtvis ett försvar i hela landet.
Fru talman! Birgitta Sellén använder en väldigt billig retorik när hon säger att det inte är kasernerna som är avgörande. Nej, självfallet inte, men om vi får en ansatstid på flera dygn vid ett väpnat angrepp eller vid ett överraskande hot, är det viktigt att det finns försvarsresurser, och i dag är personal och materiel - i den ordningen - de viktigaste resurserna. Om man överger en åttondel av Sveriges yta omöjliggörs ett försvar där. Den ytan motsvarar området från Skåne och nästan upp till Mälardalen. Där skulle det inte finnas något regemente eller några försvarsanläggningar alls.
Fru talman! Jag tror fullt och fast att vi ändå har alla möjligheter att klara detta, om det skulle behövas. Jag tror inte att ett angrepp kommer så oväntat som Erling Wälivaara vill göra gällande. Jag tycker inte att vi kunnat se något sådant vid oroligheter i andra länder. Vi vet dessutom att hemvärnet kommer att få en ökad betydelse och kommer att kunna bidra till att det finns personer som är förberedda.
Fru talman! Jag skulle vilja påstå att det inte finns några försvarspolitiska skäl att lägga ned i Sollefteå och satsa i Östersund. Det krävs, som jag sade i mitt anförande, stora investeringar i Östersund, om över en miljard. Vi får inte bättre utbildning, och vi slösar med försvarspengar. Det skulle, som jag ser det, inte vara positivt att slösa eller att förlora jobb i den utsträckning som skulle bli fallet i Sollefteå. Vi behöver ha den väl fungerande garnisonen kvar i Sollefteå och dessutom många nya jobb till ett län som blöder.
Fru talman! Att länet blöder har jag kommenterat i mitt inlägg. Det är just av den anledningen som vi i Centerpartiet vill löpa linan ut och se till att det skaffas ersättningsjobb. Tanken är också den att det ska bli fler ersättningsjobb än de som går förlorade. Debatten mellan Östersund och Sollefteå har varit mycket infekterad i Mellannorrland, och för många av de siffror som man har bollat med finns det inte belägg. Jag har tagit kontakt med förband både i Östersund och i Sollefteå för att undersöka detta. Sollefteås svartmålning är naturligtvis väldigt präglad av nedläggningen. Jag vill för det första inte sätta två Norrlandsstäder mot varandra. Det finns ingen anledning att göra det. Man ska för det andra veta att vi nu i Östersund har en helhet. Jag litar på att arbetsgruppen har tittat på detta och ser att det fungerar bra. Vad gäller utbildning av militärer ligger t.ex. ATS där, något som inte finns i Sollefteå. Men självfallet är det en jobbig situation för Sollefteå.
Fru talman! Det finns belägg för åtskilliga siffror. Sedan förslaget lades fram i höstas har det kommit fram behov av nyinvesteringar, ombyggnader osv. på den ena punkten efter den andra, och de gäller Östersund. Birgitta Sellén säger att hon inte vill ställa Sollefteå mot Östersund. Det vill egentligen inte jag heller, men förslaget från regeringen och Centern gör att den ena garnisonen ställs mot den andra. Vi hade sluppit det om man hade fullföljt utgångstanken att låta Sollefteågarnisonen vara kvar och utveckla ett totalförsvarskoncept för regionen, något som så många tycker är bra. Då hade vi sluppit den här debatten, och länet hade inte fortsatt att förblöda. Då hade vi kunnat inrikta oss på att utöver garnisonen skaffa de många nya jobb som behövs.
Fru talman! Det känns som om Jan Erik Ågren har fallit i en fallgrop som grävdes i samband med att försvarsuppgörelsen träffades. Landshövdingen i Jämtland gick då ut och talade om att hon genom att ringa ett samtal hade ändrat alltihop. Jag har tagit reda på att det inte finns något belägg för det. Jan Erik Ågren har haft förhoppningar om att Sollefteå skulle ha varit räddat alldeles mot slutet, men det finns inget bevis för det. Vi skulle kunna prata länge om siffrorna utan att få någon rätsida på dem. Många av de investeringar som nu ska göras i Östersund är planerade sedan tidigare. Dessa investeringar är alltså egentligen inte nyinvesteringar.

Fru talman, riksdagsledamöter och åhörare! Svenskt försvar ska vara starkt. Det ska leva upp till de krav som vår omvärld ställer. Det får aldrig planeras för och utformas efter förhoppningar och önskedrömmar utan efter den verklighet och de risker och hot som finns. Riksdagens enda rimliga beslut i försvarsfrågan borde vara att ge regeringen och Centerpartiet bakläxa och skicka tillbaka hela förslaget. Nu tycks det visserligen finnas en majoritet i riksdagen för det liggande förslaget. Men då propositionen lades på riksdagens bord stöddes den bara av dessa två partier, som tillsammans endast har 149 av riksdagens 349 Fru talman! Det är naturligtvis ingenting som hindrar att regeringen lägger fram ett förslag till riksdagen med så svagt stöd bakom sig. Jag personligen anser att om man har ett beslut som rör så långsiktiga och för vår och våra barns framtid så viktiga ställningstaganden om landets framtida försvar borde regeringens förslag ha en betydligt bredare förankring i riksdagen redan då propositionen lades fram. Fru talman! Vem kunde bara ett år före Berlinmurens fall förutsäga den utveckling som skulle komma att ske fram till i dag? Är det då verkligen möjligt att förutse vad som kommer att hända de kommande tio åren i vår del av världen? Till grund för 1925 års försvarsbeslut lades uppfattningen att Tyskland var försvagat för överskådlig framtid samt att Sovjetunionen nu var en fredsälskande stat. Sverige fick bittert ångra denna skönmålning. Det förslag till nedrustning som vi i dag debatterar innebär en nedrustning som är så omfattande att man får gå tillbaka till 1925 års försvarsbeslut för att finna en motsvarighet. Historien låter sig visserligen sällan upprepas, men mycket finns att lära från historien. Händelseutvecklingen i Östersjöområdet har under det senaste årtusendet kännetecknats av ett ständigt skiftande maktspel. Dagens situation ställer andra och nya krav på svensk försvarspolitik än dem som präglade årtiondena efter andra världskriget. Sverige har som största strandägare vid Östersjön ett särskilt ansvar för utvecklingen i Östersjöområdet. Det är ett ansvar som vi tillsammans med andra stater redan har axlat, bl.a. genom det s.k. suveränintetsstödet till de tre baltiska staterna. För att få ett modernt och kostnadseffektivt försvar gäller det att samordna och utnyttja tillgängliga resurser regionvis. Från militärt professionella utgångspunkter kan det endast ske genom att förband ur alla försvarsgrenar lever och övar tillsammans i vad som kan kallas försvarsmaktsgarnisoner. Fru talman! I Blekinge samarbetar redan de befintliga förbanden i Karlskrona och Kallinge. I Kallinge finns flygflottiljen F 17 och Göta helikopterbataljon. I Karlskrona finns flottan och andra kustartilleribrigaden, KA 2. Liggande förslag raserar en stor del av det effektiva samarbete som byggts upp i den s.k. Miljöprofessorn Lars Emmelin har dessutom visat att det inte har gjorts någon miljöprövning för marinen. Det finns fog för att tro att KA 2 aldrig fick en ärlig chans. KA 1 i Stockholm och KA 4 i Göteborg verkar nästan ha varit fredade redan från början. Regeringen och Centern verkar ha tillämpat någon form av omvänd regionalpolitik då man föreslår att KA 2 ska läggas ned i stället för att få ett så effektivt kustartilleri som möjligt. Likadant är det med förslaget om den framtida helikopterverksamheten. Det verkar var lika illa underbyggt. Det är lätt att misstänka - och jag gör det personligen - att förslaget i propositionen om att lägga ned Göta helikopterbataljon i Kallinge har kommit till i ett stadium i utredningsarbetet då både marinen och flygvapnet var bortsopade från Blekinge, och att man sedan kanske glömt att lägga tillbaka helikoptrarna där de bäst hör hemma. Den föreslagna centraliseringen är både dyrare och sämre både utifrån militär nytta och som hjälp och stöd till det civila samhället. I södra och sydöstra delarna av Östersjön är både fiskerinäringen och fartygsintensiteten hög och i vissa delar större än på Västkusten. Den senaste tioårsperioden har Göta helikopterbataljon i Kallinge genomfört över 1 000 civila räddningsuppdrag. Både ur militär synvinkel och inte minst som stöd till det civila samhället bör en ny bedömning av helikopterbataljonen göras. Fru talman! En grund för organisationsförändringen av försvaret sägs ha varit att förband med bara en funktion ska undvikas. Nu liggande förslag går i motsatt riktning. Förslaget ökar i stället antalet s.k. solitärer. Både förslaget att lägga ned KA 2 och Göta helikopterbataljon bör därför avvisas. Sveriges försvarsindustri har en mycket hög teknisk kompetens. Det tror jag att vi alla kan skriva under på. Den politik som en del av er här eventuellt är beredda att rösta ja till försätter stora delar av försvarsindustrin i en akut situation. Risken är uppenbar att många duktiga medarbetare med hög och unik kompetens lämnar försvarsindustrin och söker sig till en annan verksamhet. På s. 70 i propositionen står: "En viktig del i försvarsmaktens framtida organisation är förmågan till tillväxt. En förutsättning för att insatsorganisationen skall kunna anpassas genom att tillväxa är att det finns dels kompetenser, dels grundorganisatoriska möjligheter". Man talar i propositionen om återtagning. Mina funderingar är: Har detta någonsin lyckats i historien? Kan vi verkligen lita på den politiska förvarningen? Vad kostar i så fall en återtagning? Hur ska man vid en eventuell återtagning hinna att utbilda personal med så hög kompetens som krävs av dagens moderna försvar? De besparingar som det påstås att de föreslagna neddragningarna av försvaret åstadkommer borde ställas i relation till kostnaden för en eventuell återtagning. Fru talman! Nu liggande förslag innehåller många brister. Möjligheten att försvara Sverige i framtiden borde vara viktigare än lojaliteten till en dålig politisk uppgörelse mellan socialdemokrater och centerpartister, i elfte timmen också stödd av Vänsterpartiet. Fru talman! Jag står naturligtvis bakom samtliga moderata reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till de reservationer som tidigare i dag Henrik Landerholm ställt sig bakom.
Fru talman! Jeppe Johnsson och jag kommer från samma valkrets i Blekinge. Vi har det gemensamt att vi tycker bra om en väl fungerande flygflottilj i F 17. Vi har samma uppfattning om vad det betyder i framtiden och vilka bra framtida förutsättningar F 17 har. Jag har en liten fundering till Jeppe Johnsson med tanke på att han representerar Moderata samlingspartiet här i riksdagen. Det fribrev som ni moderater är beredda att ge F 10 i Ängelholm, på vilket sätt gagnar det Jeppe Johnsson och mitt gemensamma intresse att behålla F 17? Hur påverkar det moderata ställningstagandet att ge F 10 fribrev F 17 framöver? Det tror jag att blekingarna är intresserade av.
Fru talman! Vi är naturligtvis överens jag och Christer Skoog om att vi har ett bra försvar i Blekinge och att även garnisonen är bra och ett effektivt sätt bedriva försvarsutbildning och framtida försvar. Det som skiljer oss åt är att vi faktiskt har hyfsat med pengar så att vi skulle kunna genomföra ett försvar av något större dimensioner. Sedan är tydligen Christer Skoog mer insatt i våra innersta tankar när det gäller försvaret än vad jag är - och det är klart, han sitter ju i försvarsutskottet - när han pratar om att vi har gett ett fribrev. I själva verket, fru talman, handlar det om att vi tycker att hela den här propositionen är så dålig att den i första hand bör avslås. Därav har vi dragit den konsekvensen att vi säger nej till varje nedläggning. F 17 har hittills inte föreslagits att läggas ned. Då hade vi sagt nej till den nedläggningen. Det här vet Christer Skoog. Han borde faktiskt inte behöva ställa den frågan här i kammaren.
Fru talman! Nej, jag ställde inte den frågan, Jeppe Johnsson. Jag vet att han brukar lyssna på vad jag säger, och jag brukar lyssna på honom. Jag frågade så här: Vilka konsekvenser för F 17 får det faktum att ni moderater i utskottet och här i kammaren, Maud Ekendahl, Olle Lindström och andra, har gett fribrev till F 10? På vilket sätt påverkar det F 17:s framtid? Det var den frågan jag ställde. Jag har inte sagt att ni har föreslagit en nedläggning av F 17. Jag hörde också er gruppledare i utskottet, Henrik Landerholm, säga att även med moderat politik skulle vi inte kunna behålla alla förband i landet. Skulle inte Jeppe Johnsson nu kunna avslöja för mig, för kammaren och för dem som lyssnar vilket ert alternativ egentligen är? Det är för lättvindigt att bara säga att ni säger nej till allting. Jag vet att Jeppe Johnsson är konstruktiv, och jag trodde att Moderaterna också var konstruktiva oppositionspolitiker. Kan Jeppe Johnsson avslöja för kammaren vilket ert alternativ är?
Fru talman! Jag är rörd över att Christer Skoog tror att jag, som sitter i justitieutskottet, har den kunskapen att jag skulle kunna lägga fram ett förslag i vår budget som är det bästa sett ur militär synpunkt. Vi vill ha mesta möjliga försvar för pengarna. Vi tycker inte att det förslag som Christer Skoog står bakom ger det. Vi vill har er tillbaka till förhandlingsbordet. Att komma till riksdagen med en sådan parlamentariskt dålig underbyggnad tycker jag är näst intill oanständigt. Christer Skoog frågar om vårt, som han kallar det, fribrev för F 10 och säger att det skulle stjälpa F 17. Jag tolkar Christer Skoogs inlägg så att han inte tror på att F 17 överlever på sina egna meriter. Jag trodde att vi samtliga på Blekingebänken trodde på det. Jag trodde i alla fall att Christer Skoog trodde på det. Han har ju varit med och skrivit majoritetens utskottstext där det faktiskt står varför F 17 behålls, nämligen den långsiktiga överlevnaden, och varför F 10 läggs ned. Jag tror på F 17:s långsiktiga överlevnad. Jag beklagar att Christer Skoog inte gör det, men jag hoppas att han röstar så i alla fall.
Fru talman! Just den här diskussionen om en avveckling av F 10 eller F 17 har ju engagerat väldigt många såväl här i Sveriges riksdag som ute bland allmänheten och militären. Jag har sett många brister i det förslag som Centern och regeringen har lagt fram. Det är många som delar synen på de här bristerna. Jag föreslog tidigare i dag en återremiss till försvarsutskottet för att kunna behandla just frågan om flygflottiljerna igen. Men jag har blivit informerad av presidiet om det inte är formellt möjligt att återremittera en del av utskottets betänkande. Det skulle i så fall gälla hela betänkandet. Det var inte Miljöpartiets avsikt. Därför blir jag tvungen att dra tillbaka det förslag som vi tidigare lade fram, eftersom det inte formellt är möjligt att lägga fram ett sådant förslag. Jag tycker att den fråga som ställdes alldeles nyss till Jeppe Johnsson är intressant. Moderaterna har ju haft en motion om att bara ha fyra flygflottiljer kvar. Man har också gett uttryck för att en av dem som bör vara kvar är F 10 i Ängelholm. Jag förstår och respekterar att Jeppe Johnsson inte i detalj är insatt försvarsutskottets alla bedömningar och avvägningar. Men om man ska ha fyra flottiljer kvar i Sverige och om man vill ha kvar F 10 i södra Sverige, är det lätt att förstå att det är omöjligt att också behålla F 17 i södra Sverige. Man kan inte ha två flygflottiljer bredvid varandra i södra Sverige och kanske ingen längst uppe i norr. Med det moderata förslaget hade den flygflottilj som ligger i Jeppe Johnssons hemtrakter avvecklats. Det är bara att konstatera detta faktum. Jag skulle vilja ställa en fråga till Jeppe Johnsson med anledning av de nedskärningar vi har sett i omvärlden med en halvering av Europas militärutgifter och 90 % lägre utgifter i Ryssland. Sverige har däremot legat kvar på samma nivå. I dag har vi moderniserat försvaret. Vi har sju ubåtar jämfört med att Ryssland har en operativ ubåt i Östersjön osv. Ser inte Jeppe Johnsson någon möjlighet till någon enda minskning av Sveriges militärutgifter? Ska de fortsätta att ligga kvar på samma nivå i all evighet?
Fru talman! Jag har inte förmågan att se framåt i all evighet. Jag undrar om Lars Ångström, med sina kontakter i den här branschen, ett halvår innan Berlinmuren föll kunde förutse det scenario som har varit. Jag tycker att vi nöjer oss med att blicka tio år framåt i tiden och inte i all evighet. Varken Lars Ångström eller jag kommer väl att leva här i denna kammare så länge. Lars Ångström har tydligen dragit tillbaka förslaget att lyfta ut flygvapnet. Där hade det funnits en möjlighet att rösta på Moderaternas reservation nr 1 där vi yrkar avslag på alltihop. Om det är så att Lars Ångström inte är nöjd med förslaget i dag, finns ju den möjligheten att komma tillbaka till förhandlingsbordet. Den kvarstår ju naturligtvis. Omröstningen sker ju först i morgon. När det gäller vilka flygflottiljer som ska vara kvar säger ju också Lars Ångström att han förstår om inte jag kan var uppdaterad på de som är allra bäst. Han använder inte ordet fribrev, men han säger att vi har fredat F 10. Vår strategi har varit att säga nej till varje nedläggning. Eftersom man inte har föreslagit i propositionen att F 17 ska läggas ned har vi inte behövt säga nej till den. Men eftersom vi vill avvisa hela propositionen blir det nej till en nedläggning av Lars Ångström så att vi vill freda F 10, gör han en helt annan och mycket konstig tolkning. Ett nej är ett nej för oss.
Fru talman! Vi hade en majoritet i försvarsutskottet bakom ett förslag som innebar att just F 10 skulle finnas kvar och att andra flygflottiljer i stället skulle avvecklas. Det hade med all säkerhet blivit just den som ligger i Jeppe Johnssons hemtrakter, eftersom det omöjligt skulle gå ihop med Moderaternas motion om fyra flottiljer att ha två kvar bredvid varandra i södra Sverige. Jeppe Johnsson frågade varför vi i Miljöpartiet inte är beredda att återremittera hela försvarsutskottets betänkande till utskottet. Om det hade funnits någon möjlighet att få igenom en förändring i positiv riktning hade vi självfallet yrkat på det. Men vi vet själva att överbefälhavaren ringde runt till flera partiledaren helgen innan betänkandet skulle justeras. Vi vet att efter det samtalet ändrade sig Kristdemokraterna och avstod från att ta ställning, och vi vet att Vänsterpartiet gjorde en kovändning. Jag bedömer därför möjligheten att få igenom någon enda förändring som helt utsiktslös. Då är det ju meningslöst att återremittera någonting till försvarsutskottet. Det skulle bara bli någon sorts processande för processandets egen skull. Det leder inte till någon förändring. Därför avstår vi. Jag delar också Jeppe Johnssons syn på att det naturligtvis är omöjligt att se i all evighet. Det var inte riktigt så jag menade. Min fråga var - och den svarade inte Jeppe Johnsson på - om inte Jeppe Johnsson ser möjligheten till någon enda minskning i det läge vi befinner oss just nu.
Fru talman! Jag har svårt att bedöma hur stora minskningar vi kan göra på tio år. Jag är också medveten om att med de pengar vi har i dag och dem vi är beredda att lägga på detta, kan vi inte behålla allt. Det moderna försvaret är kanske inte så stort volymmässigt, men kostnadsmässigt behövs det nog ganska mycket pengar. Jag kan inte avgöra hur mycket pengar det behövs, men att det behövs mer än de som finns i det förslag som majoriteten står bakom är jag helt övertygad om. När det gäller att ÖB har ringt runt och så att säga förstört för Lars Ångström, tycker jag att Lars Ångström ska ta det med ÖB och inte med mig. Han har i alla fall inte ringt mig, men han har kanske ringt Lars Ångström som har varit mycket aktiv i den här debatten. Vad Lars Ångströms aktivitet har syftat till kan man bara ana. Jag hoppas att den har haft ett gott syfte, men man har anledning att misstänka något annat när man vet Lars Ångströms inställning till försvaret och försvarsindustrin.

Fru talman! Min avsikt är att tala för regementena Jag vill börja med att yrka bifall till min och Kenneth Lantz motion, Fö30, yrkande 1, under mom. 27. 31, och jag instämmer i yrkandet om bifall till den. Innan jag går in på de båda skånska regementena och garnisonen vill jag bara säga någonting om debatten om Blekinge. Jag vill rätta Ångström i fråga om att Kristdemokraterna har avstått från att ta ställning. Så är det naturligtvis inte. Vi avvisar hela propositionen. Vi menar att den i grunden är felaktig, och vi tycker att också frågan om F 10 och F 17 är mycket dåligt skött. Personligen vill jag också uttrycka att det är mycket tråkigt att KA 2 i Karlskrona ska läggas ned och att en lång historia i KA 2 kommer att gå förlorad, med mycket kompetens och möjligheter. Något lite positivt kan man dock säga. Utskottet ändrade regeringens proposition i det hänseendet att verksamheten vid örlogsskolorna i Karlskrona flyttas till Kungsholmen, så att det kommer att ske en utökad verksamhet där jämfört med vad som i dag sker vid örlogsskolorna. Det är bra. Jag har själv gjort militärtjänsten vid KA 2 och har legat ute vid Kungsholms fort. Det känns bra, men inte nog med det: det är kulturhistoriskt bra, och det är militärstrategiskt mycket viktigt. En liten rest låter alltså majoriteten få finnas kvar av det stolta KA 2. Låt oss så gå vidare och se på garnisonen i Hässleholm. Inom ett begränsat geografiskt område finns två utbildningsplattformar för mekaniserade förband, Södra skånska brigaden MekB 7 i Revinge. I Hässleholm finns dessutom, i en väl integrerad garnison, Inom ett begränsat geografiskt område återfinns fem större övnings och skjutfält som uppvisar i stort sett alla de terrängtyper som finns i södra och mellersta Sverige. Det är ett bra geografiskt läge, såväl för övningar som för de värnpliktigas hemresor. Vänstern ned Hässleholms garnison. Här är färdiginvesterat. Det är förbluffande att man väljer att göra en sådan prioritering. Förutom förlust av den kompetens som finns när det gäller utbildning i helbataljon förloras även viktig kompetens inom artilleriområdet när Den lösning som styrgruppen presenterade förefaller inte samhällsekonomiskt ansvarsfull - den uppvisar dessutom stora avvikelser från regeringens riktlinjer. I dessa talas det bl.a. om att nyinvesteringar ska undvikas, att samordning i storgarnisoner är att föredra och att rationella produktionsförutsättningar skulle föreligga. Hässleholms garnison är en modern garnison med hög grad av integration, inte bara mellan arméförband utan även vad gäller regional ledning och flygvapenförband. I Hässleholm sker en del av F 10:s stridsledarutbildning. Hässleholms garnison är också en modern, nyinvesterad garnison med god tillgång till förläggningsplatser, såväl för ordinarie utbildningsbehov inom den mekaniserade brigaden och dess stödförband som vad gäller den av Pliktutredningen föreslagna frivilliga tremånadersutbildningen, moderna och väl fungerande utbildningslokaler, inte minst vad gäller den tekniska tjänsten. I Hässleholms garnison finns också en modern mekanikerskola, som bl.a. har rikstäckande ansvar för den tekniska tjänsten i samband med introduktion av flera nya materielsystem, bl.a. den nya bandvagnen för bärgning av stridsvagnar och bandfordon och den nya brobandvagnen. Vidare är tillgången till övningsterräng med skarpskjutningsmöjligheter alldeles nära garnisonen mycket god - på närövningsfältet i Hovdala kan man bl.a. skjuta skarpt med pansarskott och granatgevär samt flera av de förstärkningsvapen som är monterade på stridsfordon. Det är därför inte försvarligt att lägga ned garnisonen i Hässleholm. Jag har därför yrkat att det inte ska ske. När det gäller F 10 är ställningstagandet om möjligt ännu enklare. Förslaget att lägga ned F 10 i Ängelholm sparar inte in några kostnader utan retar bara skattebetalarna, som har varit med och betalat kalaset för nyinvesteringar på flottiljen. Ungefär 1,4 miljarder kronor kastas i sjön! Socialdemokraterna, Centern och Vänstern i försvarsutskottet bedömer att de fyra, som egentligen är fem, kvarvarande flottiljerna har de långsiktigt bästa förutsättningarna för att bedriva en rationell och miljöanpassad verksamhet. Detta får konsekvensen att man vill lägga ned Sveriges, kanske Besparingarna som man talar om uteblir eftersom det krävs investeringar på flera hundra miljoner kronor per flottilj för att ta emot JAS. F 10 är nybyggt! De som sätter sig in i ärendet och nu inte har lokalpolitiska skäl att säga emot säger samfällt: F 10 måste få vara kvar! Vi ska ta vara på gjorda investeringar i både byggnader, oljeavskiljare, nytt motorprovhus, JAS-tvätthall och återvinningsanläggning för Viggensystemet och utbildning på Gripen. Det är ekonomiskt vansinne att investera hundratals miljoner kronor av skattemedel i F 10 för att en kort tid efteråt rasera verksamheten och bygga upp den på nytt på

Fru talman! Det moderna kriget går snabbt. Det brukar oftast vara avgjort på en vecka. Det kräver högteknologi, och det ställer helt andra krav på professionalism för dem som ska delta i kriget. Det säkerhetspolitiska läget kan ändras fort. Den ryska utvecklingen är oklar, och jag tror att det är mycket farligt att inteckna nedgången i den ryska militära förmågan. Vi ska komma ihåg att den återtagning man talar om tar tid. Den upprustning som man startade 1939 var fullt genomförd 1955. I ett snabbt krig är det där tider som är fullständigt ohållbara. Försvaret har två uppgifter. För det första är det försvaret av landet, och för det andra är det de internationella insatserna. Det här förslaget räcker inte till någondera. Det är litet och tunt. Jag menar att ÖB borde ha hållit sig för god för att ge sig in i alla de här politiska kompromisserna. Han borde ha lagt fram ett förslag som tillgodosåg försvarets behov och sedan låtit oss göra kompromisserna på egen hand. Dessutom innebär det här förslaget att vi fuskar i patiensen. Vi urholkar Europas krishanteringsförmåga. Vi ökar vårt beroende av USA. Vi gör oss mer beroende av Natos insatser, och det kommer naturligtvis så småningom att kräva ett svenskt Natomedlemskap - inte för att jag har något emot det, men en del av dem som står bakom det här förslaget borde ha det. Det finns ett förband som är utsatt för ren regionalpolitik. Det har skett helt öppet redovisat. Det är F 10. Det är Sveriges modernaste flygflottilj. Där finns den andra JAS-flottiljen. Där finns flygskolan. Där finns två banor. Där finns ett utmärkt övningsområde. Det faktum att det går mycket bilar i Ängelholmstrakten innebär inte att det går en förfärlig massa flyg i området. Jag tror också att det är viktigt att man inte urholkar möjligheterna för rekrytering till förbanden. Ska man ha bra personal - det har man lyckats få på F 10, och man har lyckats fylla kadrarna - måste man också med nuvarande skattesystem ha två försörjare per familj, och då måste man klara att skaffa jobb åt medföljande make eller maka. Det kräver en bred arbetsmarknad. Det kräver många alternativ. Det kräver goda utbildningsmöjligheter. Annars urholkas kvaliteten. Här ligger F 10 bra till. En mycket uttalad regionalpolitik är farlig på det viset att den faktiskt urholkar förmågan att konkurrera om den kompetenta personalen. Och det är ett olycksöde om vi urholkar möjligheterna för just flyget att få den rekrytering som detta avancerade vapenslag så väl behöver. I det här sammanhanget undrar man: Var finns alla de skånska socialdemokratiska riksdagsledamöterna i F 10-frågan? Det var de som stod på F 10 och i medierna och garanterade att de skulle rösta för F 10:s bevarande men påstod att de andra partierna var opålitliga. Det bästa man kan säga är väl att de givit politikerföraktet ett ansikte, men det är inte bra. Fru talman! Nu handlar det om en radikal avrustning av det svenska försvaret. Det kan inte döljas av att man försöker prata om annat. Man kastar in frågor som kvinnlig värnplikt och homosexuella i försvaret för att få bort blicken från det som är det väsentliga i sammanhanget, nämligen denna urholkning av vår krishanteringsförmåga och vår försvarsförmåga.

Fru talman! I Dalarna, det riktiga Sverige, har folket alltid gått man ur huse till försvar för hembygden. Och det har inte bara gällt hembygden. Också i självaste huvudstaden har man vid ett antal tillfällen kallat dalfolket till hjältemodiga insatser. När det har varit nödvändigt har man också gått emot stormännen i Stockholm och ryckt ut till försvar när självklara värden stått på spel. Sverige skulle förmodligen ha sett annorlunda ut utan dalfolkets insatser i samband med Englbrekts och Gustav Vasas frihetskrig. Vi får inte heller glömma stora daldansen, bondetåget till Stockholm på 1700-talet. Många gånger har dalfolket visat sin beslutsamhet och kraft, och Dalabrigaden och Dalregementet har ofta spelat en avgörande roll.

Den historiska förankring som Dalabrigaden och Dalaregementet har i folkdjupet i hela Gävle/Dalaregionen är en kraft som Sverige inte har råd att förspilla. Förutsättningen för ett bra försvar är ju just denna föredömliga folkförankring där försvaret av hembygden och Sverige är djupt planterad i hjärtat. "I fädrens spår för framtids segrar" heter det som bekant när man passerar Vasaloppsmålet. Fru talman! Nu är det så illa att huvudsakligen socialdemokrater och centerpartister genom dagens beslut vill sätta punkt för dalfolkets ärorika kamp för fred och frihet. Folkförankringen och de historiska meriterna borde tydligare ha varit med i beräkningen och viktats innan propositionen lades fram. Med sitt strategiska läge i Gävle/Dalaregionen är regementet dessutom en viktig bas för ett stort omland från Mälardalen i söder genom Dalarna och södra Norrland och upp mot Östersund i Jämtland. Här har vi 10 % stora neddragningar av värnpliktstjänstgöringen är det angeläget att på olika sätt finna vägar till en fördjupad folkförankring. Insatser måste till för att bibehålla och helst vidareutveckla detta engagemang. Tendenser till resignation och uppgivenhet finns tyvärr redan på sina håll. Falun skulle med lite god vilja kunna utvecklas till en särskild utbildningsbas inom frivilligverksamheten som stöd till de distriktsenheter som propositionen föreslår. Med speciell riktning till försvarsministern, som har varit med oss ganska länge i dag men nu nyligen har gått, och dessutom med tanke på framtiden, vill jag också betona behovet av en större satsning på skjutfältet vid Trängslet i Älvdalens kommun. Brett stöd från alla partier och många motionärer finns i den frågan. Låt folket i Tiveden känna sig trygga och lugna från hotet av Villingsbergs skjutfält och följ folkviljan både i Dalarna och Närke genom en fortsatt satsning på Älvdalsfältet vid Trängslet! Det är budskapet. Fru talman! Kristdemokraternas huvudlinje är bifall till reservation 1, som innebär avslag till propositionen i dess helhet. Om det inte vinner gehör avstår vi i övriga moment som berör nedläggningar. Kristdemokraterna deltar alltså inte i något beslut om nedläggning av Dalregementet. Men för min del vill jag ändå betona den här frågans vikt genom att yrka bifall till min motion om ett bibehållande av Dalregementet och Dalabrigaden. Yrkandet berör således mom. 20 och bifall till motion Fö34 yrkande 1.

Fru talman! Den 29 mars 2000 är, som en del redan före mig har sagt, en svart dag i Sverige. Jag skulle nästan vilja kalla den för nattsvart. Försvaret halveras, man skulle nästan kunna säga raseras, och riskerna ökar för att vi i Sverige vid en kris inte ska kunna försvara vårt eget land. Det är många förbandsorter som drabbas hårt, bl.a. Sollefteå i Västernorrlands län, det län som jag själv är från. För kort tid sedan invigdes den nya matsalen vid Sollefteå garnison. Den har kostat åtskilliga miljoner kronor - till ingen nytta. Under senare år har verkstads och underhållslokaler upprustats för några hundra miljoner. Övningsfälten har också rustats upp för miljoner. Kasernerna har satts i stånd för stora pengar. Sollefteå garnison har för någon vecka sedan utnämnts till den mest effektiva militära förbandsenheten. Detta är fakta som fullständigt negligerats från regeringens och Centerns sida i samband med deras ambitioner att rasera eller halvera det svenska försvaret. Så vårdslöst hanterar socialdemokrater och Centern skattebetalarnas pengar! Tecknat mot den bakgrunden är det fullständigt obegripligt att man lägger ned Sollefteå och investerar i Östersund för hundratals nya friska miljoner i kaserner och verkstäder. Samtidigt ligger övningsfälten långt bort, och de kommer i driftskostnader att kosta mycket mer än vad Sollefteå skulle kosta. Det som sker är enligt min mening ett politiskt vansinne och ett ekonomiskt lättsinne. Det är en stötande kapitalförstöring. Det svenska försvaret ska halveras, och regering och center argumenterar för att det svenska försvaret trots denna halvering inte bara ska vara krigsdugligt utan också i stånd att försvara den svenska nationen vid angrepp utifrån. Man har, fru talman, anledning att fundera över om den som stått för den säkerhetspolitiska bedömningen inför halveringsbeslutet för försvaret, nämligen ambassadör Lars Danielsson, har varit den rätte för att utföra det här mycket delikata och viktiga uppdraget. Lars Danielsson har ju under senare tid fått hård kritik för planeringen av statsministerns resa till Sydafrika. Man kan fundera över om en person som inte ens klarar av ett sådant uppdrag anses ha de insikter och det omdöme som krävs för att utforma den säkerhetspolitiska bedömningen av Sveriges risker att hamna i olika typer av konflikter med länder som Frågan måste ställas. Kan vi lita på Lars Danielssons slutsatser? På vad grundar han sina bedömningar? Moderata samlingspartiet har kommit fram till en helt annan säkerhetspolitisk bedömning som indikerar att vi inte kan tillåta oss en sådan omfattande neddragning av den svenska försvarsstyrkan som regeringen och Centern ställer sig bakom. Fru talman! Jag måste uttrycka en stor besvikelse över mina riksdagskolleger från Västernorrlands län. Socialdemokraterna och Centerns enda representant liksom Vänsterpartiet är tydligen beredda att försätta Sollefteå i denna ytterst brydsamma situation. Från den socialdemokratiska sidan har hittills i debatten inte någon enda socialdemokratisk riksdagsman från Västernorrlands län gått upp och försökt försvara Sollefteå. Men jag har sett att Göran Norlander har anmält sig i efterhand till ett anförande. Det ska bli intressant att ta del av hans synpunkter. Jag förmodar att han ställer in sig i det socialdemokratiska lägret och hellre lägger ett förslag och verkar för att Sollefteå garnison läggs ned i ett Ådalen som präglas av avveckling, utflyttning och dålig kommunal ekonomi. Den här dramatiska nedläggningen av Sollefteå garnison sker i en kommun där garnisonen är den allra största arbetsgivaren, där man redan nu, före den utflyttning som kommer genom förbandsnedläggningen, har en befolkningsminskning på 400-500 personer per år, och där man har en ekonomi som framtvingar en kommunal utdebitering som ligger i topp i Sverige. Bara detta tycker jag på något sätt ändå borde ge anledning att fundera över om det regionalpolitiskt är riktigt att lägga ned Sollefteå garnison och låta förbanden vara kvar i Östersund där åtskilliga hundratals miljoner krävs för att rusta upp den militära verksamheten så att den hamnar på ungefär den nivå där Sollefteå redan nu ligger. Jag tycker att detta är regionalpolitiskt oövertänkt. Det är bättre att lägga ned förbanden i Östersund och ha kvar dem i Sollefteå. Det är lättare att tillföra Östersund annan verksamhet än vad det är för Sollefteå. Jag tycker att det som nu händer är tragiskt och sorgligt, dels därför att det minskar Sveriges möjligheter att försvara sitt territorium, som jag tidigare har sagt, dels med tanke på Sollefteås framtid. Den brist på dådkraft som näringsminister Björn Rosengren visat hittills i fråga efter fråga ger anledning till en mycket stor oro för att han inte kommer att lyckas ersätta garnisonens arbetsplatser med andra. Fru talman! Jag vill med detta säga nej till en nedläggning av Sollefteå garnison, och jag yrkar därför bifall till den moderata reservationen 16 där vi också helt klart ger uttryck för att vi från moderat sida motsätter oss en nedläggning av Sollefteå garnison.

Fru talman! Det var något av en domedagspredikan nästan på vers med mycket av vansinne, lättsinne, osv. Alla de lokaler som är upprustade och som Per Richard Molén tog upp förutsätter jag inte kommer att vara värdelösa i framtiden, eftersom omställningsgruppen nu arbetar intensivt med att få ersättningsjobb till Sollefteå. Därför tror jag som sagt inte att det är bortkastat. Däremot skulle jag vara väldigt intresserad av att höra vad Per-Richard Molén, eller rättare sagt Per Richard Moléns partikamrater, tycker om förslaget att man skulle byta ut Östersund mot Sollefteå. Hur stor förankring finns det för det i Per-Richards Moléns eget parti?
Fru talman! De lokaler som finns där uppe är säkerligen inte värdelösa. Men jag har nog en känsla av att Birgitta Sellén trots allt kanske är något naiv som tror att en kommun som just Sollefteå ska ha möjligheter att dra till sig de arbetsplatser som ska leda till en kompensation för denna nedläggning. Det hade varit bättre om vi själva, alla i Västernorrlands län inklusive socialdemokrater och centerpartister, hade ställt upp för, verkat för och slagits för Sollefteå och på det sättet kunnat hävda att det hade varit bättre att lägga ned förbanden i Östersund beroende på att den staden har betydligt mycket bättre förutsättningar att kunna erbjuda verksamheter av ett helt annat slag. Inte bara militärt utan även regionalpolitiskt hade det varit betydligt mycket bättre om vi hade kunnat göra på det sättet. Därför är jag kolossalt besviken över det sätt på vilket socialdemokrater och centerpartister från Västernorrland nu mer eller mindre ödelägger en del av den svåraste delen av Ådalen.
Fru talman! Det är ju just därför som vi i Centerpartiet har velat vara med ända till slutet därför att vi inte vill ödelägga Ådalen utan därför att vi vill garantera att vi kan vara med och påverka vilka ersättningsjobb som ska kunna komma dit. Som jag sade i mitt inledningsanförande var det givetvis inte en rolig sak som hände, och det skapar alltid en oro för alla förändringar som ska ske. Men vi ser redan i dag att Sollefteå kommer med många olika innovationer på vad man ska kunna ha för ersättningsjobb. Jag fick inte heller svar på min fråga vad jämtarna tycker om förslaget, eftersom Per-Richard Molén inte vill svara på vad partikamraterna tycker. Men vad tycker jämtarna om förslaget att lägga ned förbanden i Östersund?
Fru talman! Birgitta Sellén ska inte fråga mig vad jämtarna tycker. Det är bättre att fråga jämtarna vad de tycker om det. Jag är övertygad om att de i och för sig inte tycker det. Men verkligheten och förutsättningarna skiljer sig på något sätt åt mellan dessa två orter, vilket talar för - det tycker jag att man från Socialdemokraternas och Centerns sida borde vara medvetna om - att det hade varit betydligt bättre att verka för att Sollefteå garnison hade fått vara kvar. Det som Birgitta Sellén och Centern gör är att ni inte bara ödelägger det svenska försvaret. Ni ödelägger Ådalen, och ni ödelägger också era förutsättningar som centerparti att på något sätt kunna vinna någon form av stöd i Västernorrlands län.

Fru talman! Frihet och fred utgör en nödvändig och stabil grund för demokrati och trygghet i vårt land liksom i andra länder. Dessa värden måste alltid kunna försvaras om ett land ska kunna utvecklas på ett positivt sätt. Förslaget i försvarsutskottets betänkande Det nya försvaret som i dag har debatterats innebär planlösa neddragningar av det svenska försvaret. Det vilar på en bräcklig grund, präglas av kortsiktighet och en dåligt genomförd omvärldsbedömning. Säkerhetspolitiskt trovärdiga motiv för att genomföra den drastiska neddragningen lyser med sin frånvaro. Detta är mycket allvarligt. Den mellan regeringen och Centerpartiet träffade uppgörelsen om det svenska försvarets framtida omfattning och utformning äventyrar enligt min uppfattning möjligheten att försvara hela landet. Dessutom begränsar uppgörelsen och det nu liggande förslaget, om det vinner riksdagens gillande, kraftigt Sveriges fortsatta möjligheter att delta i internationella fredsfrämjande insatser, detta även om regeringen i propositionen tillmäter dessa insatser ökad betydelse inom ramen för det framtida nya svenska försvaret. Den starka bantningen av försvaret liksom neddragningen av antalet utbildade värnpliktiga kommer att negativt påverka Sveriges möjligheter att snabbt åta sig internationella uppgifter i framtiden. Osäkerheten är för närvarande mycket stor om Rysslands fortsatta utveckling. Något direkt militärt hot mot Sverige just nu finns inte, men osäkerheten om vad som kommer att hända där framöver är betydande. Vad som händer under president Putin är mycket ovisst. Då det gäller utskottets förslag om flygvapnets framtida inriktning och utformning kontrasterar detta mot tidigare från Försvarsmakten och ÖB framförda förslag. Nu liggande förslag saknar dessutom konsekvens och logik i förhållande till de försvarsbeslut som togs 1992 och 1996. Särskilt anmärkningsvärt är att samma partier - Socialdemokraterna och Centerpartiet - som utgjorde kärnan av majoriteten vid försvarsbeslutet 1996 nu, inte minst vad gäller flygvapnets utformning, väljer en annan inriktning. Tveklöst innebär det förslag som nu presenteras för flygvapnets del ett avsevärt risktagande. En nedläggning av F 10, som efter riksdagsbesluten 1996 och 1998 utvecklats starkt, skulle vara till mycket stor skada för det svenska flygvapnet och försvaret. Risken är mycket stor att regeringens och Centerns förslag som nu framförs i betänkandet kan komma att äventyra ombeväpningen till JAS 39 Gripen. Detta innebär att den planerade ersättningen av Viggensystemet försenas, med ytterligare, starkt ökade, kostnader och säkerhetsrisker som följd. Att också, som föreslås, åter flytta Krigsflygskolan kan få förödande effekter för såväl grundutbildningen som den fortsatta utbildningen av flygförare till JAS 39 Gripen-systemet. Regeringen konstaterar i propositionen att utbildningen av flygförare och omskolningen till Gripensystemet är känsligt under de närmaste åren och ställer krav på flottiljkapacitet. Trots detta är man uppenbart beredd att offra F 10 som är mitt uppe i denna för flygvapnet så utomordentligt viktiga utbildningsprocess. En flyttning av Krigsflygskolan innebär att den grundläggande flygutbildningen på nytt måste organiseras om från grunden. Risken är därvid stor att antalet nyexaminerade piloter under lång tid kan bli mycket litet. Kostnaden, såväl ekonomiskt som effektmässigt, kan därvid komma att bli mycket högre än beräknat vid övergången från Viggensystemet till Gripensystemet. Flygvapnet och försvaret har, menar vi moderater, definitivt inte råd med dessa förseningar, kostnadsökningar och det risktagande som regeringens och Centerns förslag kan leda till. En nedläggning av F 10 och en förflyttning av den nu i höstas där introducerade andra svenska JAS 39 Gripen-divisionen samt Krigsflygskolan innebär dessutom ett svek mot den personal som förflyttats till F 10 efter tidigare, under 90-talet, tagna försvarsbeslut. Nog finns det starkt fog för deras kritik mot nu framlagda förslag. Eftersom dessa nu, tillsammans med sina familjer, etablerat sig - efter flera omflyttningar - i nordvästra Skåne, fått arbete osv. är risken stor att många lämnar försvaret. Klart står redan att få av flygskolans lärare är beredda att flytta med till annan ort liksom att många piloter och tekniker aviserat sin avsikt att lämna flygvapnet om F 10 läggs ned. Över 360 miljoner kronor har bara under de senaste två åren satsats på F 10. Ytterligare 65 miljoner kronor satsas för närvarande för att kunna sätta upp JAS-division nr 2 på flottiljen. Nya investeringar och kostnader, inklusive förlängd användning av Viggensystemet, kan uppgå till 2 000 miljoner kronor. Det är facit av nedläggning och flyttning. Dessa kostnader och denna kapitalförstöring som en nedläggning av F 10 skulle innebära kontrasterar starkt mot regeringens egna ord i propositionen: "Kostnader för nyinvesteringar och omlokaliseringar skulle minimeras." Jag kan inte finna några bärande skäl som kan motivera en nedläggning av F 10. Tvärtom talar försvarspolitiska, försvarsekonomiska och samhällsekonomiska skäl starkt för ett bibehållande av F 10. Fru talman! Skåne drabbas hårt om utskottets förslag om det nya försvaret vinner bifall. Förslaget att utöver nedläggning av Skånska flygflottiljen också lägga ned skånska dragonbrigaden, MekB 8, samt Wendes artilleriregemente, A 3, i Hässleholm innebär en rad negativa konsekvenser. De goda erfarenheterna av den tidigare samlokaliseringen mellan P 2 och I Skåne finns landets enda utbildningsplattform för artilleriförband med kompetens vad avser indirekt eld för understöd av mekaniserade förband i form av Wendes artilleriregemente. Strävan i den nya förbandsstrukturen är ju att gå från dagens blandning av infanteriförband och mekaniserade förband till enbart mekaniserade förband. En nedläggning av A 3, vilket föreslås i betänkandet, innebär med stor sannolikhet att en stor del av den på området mycket kompetenta militära personalen lämnar den militära banan. Den nya artilleriplattform i Kristinehamn som regeringen föreslår är en solitär, vilket innebär att man måste börja med att bygga upp nämnda kompetens från grunden. Detta förefaller inte vara särskilt kostnadseffektivt. Fru talman! Det är ett märkligt försvarsbeslut som riksdagen står i begrepp att fatta i morgon den 30 mars. Bristfälliga underlag, inte minst ekonomiskt, och förbandsnedläggningar som är inledda redan innan riksdagens formella beslut fattats är bara några av de många detaljer som sammantaget gör att förtroendet för regeringens, Försvarsdepartementets och försvarsledningens förmåga att hantera den demokratiska processen är lågt. Därför är det bästa som nu kunde hända att riksdagen går emot förslaget och att en ny parlamentarisk försvarskommitté med uppgift att snarast ta fram ett nytt underlag till ett hållbart försvarsbeslut kommer till stånd. Det utskottsbetänkande som riksdagen nu har att ta ställning till leder till nya kostbara investeringar, samtidigt som redan gjorda investeringar och satsningar förslösas och förkastas. Ett uppskjutet försvarsbeslut skulle i slutändan inte bli dyrare än det blir med de många extrautgifter som kommer att uppstå genom det nu framlagda förslaget. Ett mer solitt tilläggsunderlag med tydliga prislappar både på de förband som regeringen vill lägga ned och på de förband som regeringen vill behålla, där det tydligt framgår vilka verkliga kostnader som är förknippade med varje enskild enhet såväl vad gäller drift och underhåll som vad gäller investeringsbehov under den kommande femårsperioden, borde snabbt kunna tas fram. I ljuset av ett sådant ställningstagande skulle såväl Skånska flygflottiljen, landets andra JAS Gripenflottilj, med Krigsflygskolan på F 10 i Ängelholm med stor sannolikhet leva vidare. Detsamma gäller Hässleholms garnison med MekB 8 och A 3, vilkas samlokalisering visar sig såväl militärt som ekonomiskt mycket fördelaktig. Vi skulle kunna utbilda alla Skånes värnpliktiga i Skåne till låga kostnader. Med en stor garnison bestående av det bästa i nuvarande garnisoner i Hässleholm och Revinge kan vi uppnå detta. Ett nej till regeringens och Centerns förslag, och därmed till ospecificerade utgifter på skattebetalarnas bekostnad samt en från demokratisynpunkt minst sagt tveksam process, framstår som det enda ansvarsfulla ställningstagandet i morgon den 30 mars. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1. Om den inte skulle bifallas yrkar jag bifall till reservation nr 16 under samtliga moment.

Fru talman! Jag kommer i detta anförande att i huvudsak beröra försvaret av Gotland med omgivande farvatten och säkerhetspolitiken i Östersjöregionen. Jag kommer i allt väsentligt att uppehålla mig vid de motioner jag lämnat med anledning av regeringens proposition 30 men även kring de motioner som jag lämnade under allmänna motionstiden. Inledningsvis vill jag instämma i de yrkanden som är framställda av Henrik Landerholm med avslag på föreliggande proposition i dess helhet och bifall till reservationerna 16 och 25 av Olle Lindström. Fru talman! Jag konstaterar att försvarsministern inte är kvar i kammaren, och då får väl utskottsmajoriteten svara för försvarsministerns roll och sin egen roll i propositionen. Gotland erfordras lokalisering av markstridsförband och möjligheter att basera luftstridsförband." Nu är det så att Gotland är en ö i Östersjön. När jag läste propositionen slog det mig att den som skrev denna text inte visste att det finns vatten i Östersjön! Onekligen undrar jag vad försvarsministern tänkte då denna text föredrogs för honom och ställdes inför det orimliga att inte ha möjligheter att basera marina förband på Gotland. Det är ju så att Sverige har skyldighet att kunna agera på vårt territorialhav. Därtill kommer våra skyldigheter att öka med anledning av att Schengenöverenskommelsen i närtid träder i kraft. Att avhända sig möjligheten att inte basera marina förband på Gotland mitt i Östersjön ter sig märkligt, inte minst i historiskt perspektiv. Under århundraden har det alltid haft stor betydelse hur denna strategiska plats har disponerats. På s. 40 i utskottsbetänkandet beskrivs nödvändigheten av att ha förmåga att agera med marina förband. På s. 42 i betänkandet står: "Härvid skall förmågan, särskilt i Östersjöområdet, snabbt kunna ökas i anslutning till akuta kriser -." Hur ska detta vara möjligt när man i samma betänkande föreslår nedläggning av KA 3 i Fårösund? Kanske kan företrädare för utskottsmajoriteten här förklara hur det ska vara möjligt. I en särskild motion tar jag upp Gotska Sandön. Det är en underbar plats som är en del av Sverige. Året-runt-bemanningen av två man möjliggörs genom samverkan mellan olika myndigheter, där försvaret har ansvarat för bl.a. underhållstransporter. Betydelsen av bemanningen på Gotska Sandön, utöver det rent folkrättsliga, visade sig för några år sedan då det finska fartyget Karelia förliste. Genom ingripande från Gotska Sandön kunde en räddningsaktion genomföras. Eftersom det i propositionen föreslogs avveckling av KA 3 i Fårösund och därmed att marinens fartyg inte längre skulle finnas på Gotland var det naturligtvis inte möjligt att genomföra nödvändiga transporter till Gotska Sandön. Då menar kanske någon att då får väl marinen genomföra underhållstransporter från Vaxholm. Det går säkert bra men inte vintertid då det finns is i skärgården. Då säger väl samma förståsigpåare att då får väl marinen ta större fartyg under vintertid. Nej, detta är inte heller möjligt eftersom det inte finns någon hamn på Gotska Sandön. Det är ett exempel på att propositionen inte är särskilt väl genomtänkt. Jag kan inte utläsa hur utskottsmajoriteten har säkerställt transporter till och från Gotska Sandön, men det kanske kommer någonting från utskottsmajoriteten i kväll. Jag nämnde tidigare att i regeringens proposition föreslås nedläggning av KA 3 i Fårösund. Utöver att detta innebär ett hårt slag mot hela norra Gotland har förslaget även skapat oro för vår säkerhet och vår försvarsförmåga. Jag har under vintern blivit uppringd av och fört samtal med många människor på Gotland om detta. Det är många äldre som varit med om andra tider och som uttryckt djup oro för den nu förda politiken. Jag har uppmanats att göra vad jag kan för att förändra den nuvarande säkerhets och försvarspolitiken. Det är viktigt att försvarsministern och utskottsmajoriteten får reda på att denna oro finns, och jag kan inte annat än beklaga att regeringspartiet i denna för landet viktiga fråga har kommit att styras av samarbetspartierna till vänster. Är majoriteten nöjd med denna ordning? Tidigare försvarsbeslut har alltid grundats på säkerhetspolitiska bedömningar som utformats för att svara upp mot hur det säkerhetspolitiska läget varit. Efter vad jag förstår gäller detta inte nu. I tidigare försvarsöverenskommelser har Gotlands betydelse alltid framhållits. Av någon anledning, som inte är motiverad i propositionen, görs nu andra överväganden och, som jag ser det, helt utan grund. I propositionens avsnitt 4 förs ett resonemang om internationella förutsättningar. Inget av detta återspeglas i propositionens förslag. T.ex. framhålls inte betydelsen av möjlighet till marin närvaro på Gotland. Fru talman! På Wisborgsslätt i Visby har det organiserats en rationell och väl sammanhållen armégarnison, ett arbete som pågått länge, under ca 25 år. Det har blivit en lyckad organisation, som innehåller ledning och utbildning som medger nödvändiga samövningar av förband på ett rationellt sätt. Den militära verksamheten på Wisborgsslätt är så välorganiserad att många har studerat verksamheten för att få erfarenheter för egen del. Tre utbildningsförband, A 7, Mek B 18 och Lv 2, finns inom samma område och utnyttjar samma utbildningsanordningar. Utbildningen är tidsförskjuten på så sätt att ett förband som gjort grundläggande övningar, t.ex. på skjutbanan, lämnar plats för nästa förbands grundläggande eldhandvapenutbildning. Utbildningen är däremot förlagd så att samövningar med förband möjliggörs. Jag tror att alla förstår att för att det ska bli bra övningar med mekaniserade förband måste artilleriförband delta med eldledare och understöd. I utskottsbetänkandet på s. 37 talas det om betydelsen av allsidigt sammansatta förband. Så är det på Gotland nu. Det är då märkvärdigt att man i samma betänkande på ett dramatiskt sätt ändrar på detta. Det skulle vara intressant att höra från utskottsmajoriteten varför det som majoriteten skriver på s. 37 i betänkandet inte ska gälla Gotland. Detta omöjliggörs genom propositionen där det föreslås att det bildas en s.k. solitär på Wisborgsslätt på Gotland, något som man försökt undvika under lång tid, och där artilleri lokaliseras till Värmland och luftvärn till Halland. Det inses lätt att några samövningar framöver lär inte bli möjliga på Gotland. Däremot blir det kvar lokaler och utbildningsanordningar som är byggda för tre förband. Självfallet blir det svårt att fullt ut utnyttja dessa investeringar. I propositionens avsnitt 5.6 finns anvisningar för hur avveckling av mark, anläggningar och lokaler ska ske. Jag tror att det blir svårt att avveckla en halv matsal eller ett skjutbaneområde under halva året. Fru talman! En annan märklighet i propositionen finns på s. 75: "Av främst kostnads och underhållsskäl bör det dock inte genomföras någon stridsvagnsutbildning på Gotland." Östersjöområdet har jag hemställt om redovisning av vari dessa kostnader ska bestå. Påståendet är märkligt eftersom det på Wisborgsslätt finns en nybyggd verkstad för stridsfordonsunderhåll. Vad jag vet är det den enda verkstaden i landet som är anpassad för underhåll av Leopardstridsvagnar. Vidare finns en nybyggd tvätthall för stridsfordon inom kasernområdet. Därutöver är bärigheten på vägar, uppställningsplatser m.m. anpassad för stridsvagnar. Vad gäller kostnader tror jag att alla vet att ett av de bästa, kanske det bästa, övningsfältet för stridsfordon, Tofta skjutfält, finns i Wisborgsslätts närområde. Övningar med mekaniserade förband kan således genomföras utan kostnadskrävande transporter. Jag ser fram emot en redovisning av detta påstående i propositionen. Fru talman! Jag ska återgå till påståendet på s. 66 om lokalisering av markstridsförband och möjligheter att basera luftstridsförband på Gotland. Det är nog bra, men de senaste konflikterna har tydligt visat på luftkrigsföringens betydelse. Det gäller insatserna mot Irak och senast mot Serbien. Möjligheten att basera flygförband utan luftvärnsskydd ter sig inte sannolik. Efter vad jag förstår avser propositionen med basering av luftstridsförband basering av flygförband på Visby flygplats. Hur ska detta ske med skydd av luftvärn? I utskottsbetänkandet på s. 38 står: "Jaktflyg och luftvärn i samverkan behövs i luftförsvaret." Hur ska detta ske när det föreslås att luftvärnet flyttas från Hade det varit så att krigsförband ur luftvärnet hade förrådsställts på Gotland, så hade det enbart varit nödvändigt att transportera personal. Det hade varit möjligt inom rimlig tid att organisera luftvärnsskydd vid Visby flygbas. Efter vad jag förstår kommer det inte att bli någon förrådsställning av luftvärnsmateriel eller materiel för underhåll på Gotland. Med viss kunskap är jag övertygad om att det inte kommer att vara möjligt att på ett tillfredsställande sätt organisera skydd på Visby flygplats, i vart fall inte i rimlig tid eller tillräckligt bra. Erfarenheter från förstärkningsoperationer av detta slag är svåra att genomföra. Detta förstod ansvariga 1936 och organiserade därför luftvärn på Gotland. På vilken indikation tänker sig försvarsministern och utskottsmajoriteten att utnyttja baseringsmöjligheten av luftstridsförband på Gotland, och hur är det tänkt att man ska säkerställa luftvärnsskydd med denna ordning? Fru talman! Jag ska avslutningsvis ta upp frågan om samordning mellan Kustbevakningen och marinen. Jag tycker det är bra att försöksverksamhet nu kommer till stånd inom detta område. Jag har motionerat om detta under allmänna motionstiden såväl 1998 som 1999. Självfallet tycker jag det är bra att flera motionerat om samma sak 1999 och att detta nu kommer till stånd. Jag tycker att det borde ha varit gjort för länge sedan, i likhet med vad man gjort i andra länder. Det hade naturligtvis varit bra om det hade varit några av marinens stridskrafter kvar på Gotland. Då hade man haft någonting att samverka med. Sjöfartsverket har avvecklat vid årsskiftet sjöräddningscentralen, kustradion är på väg avvecklas och huvuddelen av marinens enheter försvinner. När det gäller att sammanföra organisationer hoppas jag att man nogsamt studerar detta och tittar vad som finns, så att man inte ger sig på att göra investeringar någon annanstans. Som sagt yrkar jag bifall till tidigare nämnda moderata yrkanden.

Fru talman! Det är många saker som är märkliga och uppseendeväckande med det beslut som en riksdagsmajoritet ska fatta om det s.k. nya försvaret. Det har den här långa debatten givit besked om. Ett avslag, och därmed en återremiss av ärendet för nya överväganden, vore det naturliga. Bakom det förslaget står också en så betydande del av riksdagen att regeringen borde ha insett att det önskemålet skulle ha tillgodosetts. Jag har begärt ordet för att belysa det allra sista inslaget i den kohandel som ägde rum i försvarsutskottet och som leder till att flygverksamheten på F 16 i Uppsala kan komma att avvecklas om det angivna inriktningsbeslutet verkligen verkställs. Därmed skulle rikets huvudstad och hela Mälardalen stå utan flygförband i sin närhet. Samtidigt läggs Lv 3 i Norrtälje ned, ett förband med särskilda uppgifter för luftförsvaret i huvudstadsregionen i en beredskaps och krigssituation. Det verkar inte vara särskilt välavvägt. Ett beslut om F 16 på det angivna sättet torde också komma att försämra möjligheterna att exportera JAS. Det kommer att göra ett märkligt intryck att F 16 i Uppsala, som ligger intill huvudstaden, inte utrustas med JAS. Fru talman! Det finns förmodligen starka skäl att med den anslagsram som står till förfogande för försvaret begränsa antalet flygflottiljer till fyra. Det är också vad ÖB har föreslagit och utgått ifrån, och det är också ett resonemang som får stöd i den moderata partimotionen. Men det är ett ytterst anmärkningsvärt ställningstagande som regeringen och försvarsutskottets majoritet har gjort när man föreslår att lägga ned just de två flygflottiljer som förmodligen är de två bästa vi har och där rationella och geografiska skäl talar för att de borde finnas kvar. Det är typiskt att man inte vill ha en objektiv utredning presenterad för sig kring vilka flottiljer som bör bibehållas, utan att man låter andra och dolda beslutskriterier och ren partipolitisk kohandel prägla sitt agerande och beslut. Jag tycker att det är särskilt tråkigt att en majoritetsföreträdare i försvarsutskottet, utskottets vice ordförande Tone Tingsgård från Uppsala, inte vet bättre. Nu medverkar hon till ett dystert beslut för Uppsala och för F 16, landets förnämsta flygflottilj. Fru talman! Jag hoppas naturligtvis att det fortfarande finns tid för en omprövning av det här beslutet innan det verkställs. Kanske blir det så att utredningen om skolverksamheten kan leda till att man till sist inser att F 16 ska vara kvar och vara en fullvärdig flottilj som landets flygvapen behöver, om det ska fungera på önskat sätt.
Fru talman! Efter en lång dags debatt tycker man kanske att det mesta är sagt. Men eftersom jag blev nästan tilltalad vore det direkt oförskämt att inte säga någonting. Med de sex senaste moderata inläggen borde väl t.o.m. den moderata försvarsbudgeten ha spräckts. Men i den här speciella frågan vill jag säga till Lennart Hedquist att också jag tycker att det förslag som till sist blev majoritetens var sämre än regeringens ursprungliga förslag. Men det var oerhört mycket bättre än det förslag som Lennart Hedquists kamrater i utskottet var på väg att driva igenom.
Fru talman! Om jag får tolka Tone Tingsgård på ett positivt sätt verkar det vara så att även hon inser att det är orimligt att lägga ned F 16 eller att avveckla flygverksamheten där. Om man ska ha fyra flygflottiljer, vilket ingår även i regeringens långsiktiga planläggning, borde man se till att det blir de fyra flygflottiljer som från försvarspolitisk synpunkt är de bästa som bibehålls och att de inte är föremål för en ren och skär partipolitisk kohandel. Det är kanske naturligt att det är så, om man ser till hur agerandet i övrigt har varit kring det här försvarsbeslutet. Men bra är det ju inte och särskilt stor respekt väcker det inte.
Fru talman! Det har ställts många frågor under den här dagens långa debatt om vad moderaterna skulle vilja se i stället, och det har varit väldigt svårt att få fram någon typ av alternativ. Nu börjar bilden klarna något, eftersom man i de senaste inläggen har talat för F 10, F 17 och F 16. Det är en flottilj kvar, vem kommer med den?
Fru talman! Jag behöver inte stå här och göra en kvalificerad gissning om exakt vilka fyra som bör vara kvar. Men jag tror att Tone Tingsgård och jag verkar kunna vara överens om att skulle rationella och rent geografiska skäl styra detta, skulle både F 10 och F 16 - två mycket goda flottiljer - vara kvar. Sedan tror jag att ÖB och Försvarsmakten skulle komma fram till ett välavvägt beslut om vilka två flottiljer som skulle läggas ned.

Fru talman! Jag kommer från Västernorrlands län, ett av de län som drabbas mycket hårt av morgondagens beslut. I stort sett all militär verksamhet kommer att utraderas. Jag kan försäkra Per-Richard Molén om att socialdemokraterna från Västernorrlands län inte på något sätt har varit inaktiva under resans gång. Vi har på olika sätt försökt att påverka dem som så att säga har gjort förarbetena till den här propositionen. Men i och med att propositionen var framlagd insåg vi att vi inte hade nått ända fram. Därmed får vi acceptera det förslag som ligger. Som jag sade tidigare kan vi konstatera att Västernorrlands län drabbas väldigt hårt av morgondagens beslut. Västernorrland är ett län som tidigare har drabbats hårt av olika nedläggningar. Det är naturligtvis en uppgift för oss att göra det allra bästa av den uppkomna situationen. Fru talman! Mina tankar går i första hand till de anställda med familjer som nu kommer att hamna i en situation där man eventuellt blir arbetslös. Det jag vill betona - och det som jag återkommer till i morgon när näringsutskottets betänkande behandlas - är att det vilar ett tungt ansvar på riksdag och regering att verkligen uppfylla de löften som har ställts för att skaffa fram ersättningsjobb till dessa orter, och det måste göras så snart som möjligt. Det är viktigt att den kompetens som finns både hos den militära och hos den civila personalen tillvaratas på ett bra sätt. Det är också viktigt att de fina lokaler som finns så snart som möjligt fylls med verksamheter. Jag tror att det i slutändan kan bli någonting bra för den hårt drabbade regionen. Och jag återkommer, som sagt var, i morgon när näringsutskottets betänkande ska behandlas.

Fru talman! Flera talare har konstaterat att det är väldigt många onödiga investeringar som blir konsekvensen av majoritetens förslag till försvarsbeslut. Försvarsmakten tar inte hänsyn till dessa kostnader, eftersom man bara betalar hyra. Det är en uppgift för politiker i regering och riksdag att ta ställning till de investeringskostnader som uppkommer i samband med dessa flyttningar. Det är inte de gamla lokalerna och matsalarna som är det dyra. De går säkert att använda på annat sätt. Det dyra är ju att det ska byggas upp nya lokaler och anläggningar på andra håll, och det kommer att kosta många miljarder. Då vill jag ställa frågan: Tycker Göran Norlander att det är en bra idé att man nu kommer att lägga ned många, många miljarder på investeringar för att flytta förband och verksamhet? Har ni diskuterat det i majoritetsgruppen?
Fru talman! Ja, det har vi diskuterat mer än en gång. Ett konstaterande som vi kan göra är att försvaret, oavsett var man har sina anläggningar här i landet, har väldigt fina lokaler.

Fru talman! Hade försvarsbeslutet blivit annorlunda om det hade varit fler kvinnor med? hörde jag en moderat kvinna säga här i dag. Jag vet inte hur moderaterna arbetar. Men jag kan konstatera att av de moderater som har varit uppe i debatten här har 14 varit män och 3 kvinnor, så det är möjligt att det hade blivit annorlunda om kvinnorna i moderaterna hade varit med. I Centerpartiet har vi kvinnor verkligen varit med, och försvarsutskottets uppgörelse har inte blivit något annorlunda än den som faktiskt är i dag. Centerpartiet tar ett långsiktigt ansvar för försvaret. Moderaterna har tillsammans med Miljöpartiet gått emot förslaget och lyckades också att ställa till med en viss oro för F 16:s framtid när det gällde placeringen av den framtida flygförarutbildningen, Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att inte moderaterna nöjde sig med en reservation utan in i det sista försökte spoliera en bra försvarsuppgörelse. Även i ursprungsförslaget slogs fast att flygutbildningen skulle placeras på F 16 i Uppsala. Nu blev det följande skrivning: "Utskottet anser vidare att regeringen bör återkomma till riksdagen rörande exportstöd och utbildning av flygförare." Med den skrivningen måste väl ändå möjligheten att utbildningen förläggs till Uppsala vara god. Jag hyser en stor förhoppning att Tone Tingsgård, socialdemokraternas vice ordförande i utskottet samt representant för Uppsala, gör vad hon kan för att detta ska bli verklighet samt att moderaterna från Uppsala, när ärendet kommer tillbaka, påverkar sina ledamöter i en för F 16 önskad riktning. Jag vet också att man i Uppsala är på gång att agera med förslag från Centerpartiet där. Nu gäller det att ta fram sakliga, trovärdiga argument som gör att det ursprungliga förslaget står fast, även efter en utredning. Står det inte fast på sakliga grunder, ja, då kanske det är bäst att flygutbildningen inte förläggs där. Men jag tror att vi har möjligheter att få flygutbildningen till Uppsala. Att datumet för nedläggningen av Viggendivisionerna vid F 16 nu preciseras till den 31 december 2003 innebär ju ingen i sak ändrad inställning. Det var ju ett känt faktum att Uppsala inte skulle behålla en skarp flygflottilj. Jag måste säga, efter att ha suttit i byggnadsnämnden i Uppsala, att jag inte sörjer över det, för det har ju lagt en dov hand över utbyggnaden av Uppsala just att man skulle ha JAS och de skarpa flygflottiljerna där. Det gör att man nu kanske kan ha en rimligare chans att bygga ut Uppsala, som så väl behövs.

Fru talman! Det är bra om Rigmor Stenmark nu vill arbeta för att minimera verkningarna av det beslut som hon och hennes parti har varit med om att ta fram. Det bör understrykas, och det framgick egentligen av Rigmor Stenmarks anförande, att redan regeringens och Centerpartiets första förslag var väldigt olyckligt för F 16. Det innebar att F 16 blev en stympad flottilj och i praktiken utpekad som nästa flottilj som skulle komma att avvecklas inom ramen för ÖB:s förslag om fyra flygflottiljer. Det är ju ganska självklart, Rigmor Stenmark, att F 16 i Uppsala ska vara en fullvärdig flygflottilj och därmed också vara utrustad med en JAS-division. Rigmor Stenmarks och Centerns agerande i det här fallet, om nu kvinnorna inom Centern har så stort inflytande, medverkade i det första steget till att göra F 16 till en stympad flygflottilj. I det andra steget var Centerpartiet tydligen berett att sälja ut även den övriga delen av verksamheten vid F 16. Rigmor Stenmark säger sig nu beredd att genom olika initiativ försöka verka för att det inte blir så. Min förhoppning är att eftertanken så småningom kommer till Försvarsmakten och till regeringen, så att F 16 innan man hinner verkställa det här beslutet görs till en fullvärdig flygflottilj. F 16 är ju nämligen landets förnämsta flygflottilj. Det borde Rigmor Stenmark veta.
Fru talman! Jag sade att om moderaterna inte hade agerat på det konstiga sätt som de gjorde i slutförhandlingarna i utskottet, hade det inte blivit något tjafs om att få flygutbildningen till Uppsala. Jag sade också att jag inte precis sörjer om vi slipper JAS i Uppsala. Det är en åsikt som jag tror att uppsalaborna delar med mig. Men vi ska se till att vi har kvar verksamhet, för om Sverige nu skulle råka i krig ska det finnas åtminstone en flygbana så att vi kan få in flyg även i den här regionen. Det håller jag med Lennart Hedquist om. I nuläget är det faktiskt viktigt att vi får dit flygutbildningen, men det ska ske på verkligt sakliga grunder.
Fru talman! Jag är orolig för att de sakliga grunderna när man har lagt ned flygverksamheten i Uppsala inte kommer att föreligga. Det har Rigmor Stenmark bäddat för framför allt genom att Centern medverkade till beslutet att avlöva F 16 epitetet att vara en fullvärdig flygflottilj. Kammaren hör ju nu att Rigmor Stenmark argumenterar för att F 16 inte ska vara en fullvärdig flygflottilj. Med den typen av uttalanden blir det naturligtvis på det sättet att blickarna läggs på F 16 när man ska lägga ned en flygflottilj trots att alla rationella beslutskriterier talar för att F 16 ska vara kvar.
Fru talman! Det kan inte hjälpas Lennart Hedquist, men jag undrar: Varför skrev inte moderaterna in i sin motion att F 16 skulle vara kvar? Varför medverkade inte moderaterna i försvarsuppgörelsen från första början och drev den frågan? Varför gör man det när det är nästan hart när omöjligt? Det går inte heller att bortse från att en skarp flygflottilj i Uppsala inte är till gagn. Men det kan finnas annan verksamhet, annan utbildning som skulle kunna förläggas till F 16. Vi har redan tolkutbildningen där. Vi har en god möjlighet att få dit kanske även annan utbildning om vi från Uppsalabänken kunde komma sams och driva de frågorna hårt så att vi får en bra arbetsplats även i fortsättningen. F 16 har mycket goda kvaliteter, det tycker jag. Jag hyser inga sådana betänkligheter som Lennart Hedquist. Lennart Hedquist tror visst inte på F 16 som en god plats för en flygutbildning.
Fru talman! Jag vet inte om Rigmor Stenmark vill delta i replikskiftet. Jo, kanske. Jag förstår att Rigmor Stenmark känner sig besvärad av den här uppgörelsen. Det skulle jag också göra om jag var i hennes kläder. Men det får vara någon måtta på historiebeskrivningen. Att anklaga moderaterna för konsekvenserna av samarbetet med Vänstern och Socialdemokraterna är att ta i. Rigmor Stenmark har en möjlighet att på ett konstruktivt sätt rätta till en del genom att rösta med moderaterna i morgon.
Fru talman! Jag förstår att moderata män känner sig väldigt irriterade på att jag angriper moderaterna för att in i det sista försöka spoliera detta att få flygutbildningen till Uppsala. Jag förstår att ni känner er irriterade. Och jag lovar att jag inte kommer att rösta med er.
Fru talman! Jag förstår inte tankegångarna och logiken bakom det sätt som Rigmor Stenmark nu argumenterar. Det finns nämligen ingen. Vi yrkar avslag på hela förslaget. Att sedan Centern och Socialdemokraterna var tvungna att ta hjälp av Vänstern och att det fick det här resultatet kan man ju inte skylla Moderaterna eller andra partier för. Det måste Socialdemokraterna och Centern ta det fulla ansvaret för. Det finns fortfarande en möjlighet att rätta till de fel som har begåtts. Rösta med oss!
Fru talman! Jag förstår inte varför inte moderaterna lägger fram ett bra förslag så att man ser precis vad ni vill. Det finns t.ex. ingenting i er motion som säger att F 16 i Uppsala ska vara kvar. Det finns inte. Det här har kommit som en efterhandskonstruktion. Jag beklagar det å era vägnar.

Fru talman! Förändringar väntar inom försvaret med de beslut som nu ska fattas. Det är förändringar som påverkar och berör många anställda i försvarsorganisationen. Jag förstår den oro som finns på grund av de nödvändiga förändringar som måste göras. Det känns smärtsamt att behöva fatta beslut som förändrar förutsättningarna för så många, men det är nödvändigt för att omvärlden förändras. Hotbilden blir annorlunda. När man har lyssnat på den här debatten i dag, särskilt mot slutet, kan man tro att det är hela försvaret som ska läggas ned. Försvaret kommer att halveras, har det hetat. Jag har svårt att förstå den matematik som kan få en neddragning med 10 % att bli 50 %. Jag trodde att jag kunde något om matematik, men det här är en matematik som jag inte begriper mig på. I övrigt tycker jag mig se en anda i den här debatten där alla inser att förändringarna är riktiga och nödvändiga och måste göras. Men man vill göra vissa markeringar för att svära sig fri från ansvaret för besluten. Centerpartiet tar sitt ansvar. För oss har det varit viktigt att vara med om nödvändiga förändringar som drabbar orter och som paras med kraftiga regionalpolitiska insatser som kompenserar förändringarna. Det är det ena. Det andra är att besparingarna från förändringarna behövs för att förstärka vården. Vi får dessutom en anpassning till nya hot och en profilering mot internationella insatser. Det är viktigt. En ytterligare förändring som genomförs med detta beslut är en ökad samverkan för militär och civil krishantering. Det var närmast därför jag begärde ordet. I detta ämne har jag tillsammans med Lilian Virgin motionerat och föreslagit att en sådan försöksverksamhet med samordning startas på Gotland. Försvarsutskottet har tillstyrkt motionen och jag vill tacka utskottet för en välvillig behandling av motionen. Gotland är ett lämpligt försöksområde. Lokala förutsättningar finns. Motiveringen för samordningen är stark lokalt, och den har förutsättningar att bli framgångsrik. Det sparar resurser och det innebär en effektivare verksamhet. Erfarenheterna av ett fullskaleförsök på Gotland kan sedan användas för att gå vidare med samverkan i övriga delar av landet. Med krympande resurser inom både försvaret och andra myndigheter är det nödvändigt att hitta nya former för samarbete. Att utveckla ett gemensamt maritimt lednings och informationscentrum är bara ett exempel på tänkbar militär och civil integration på Gotland. Därför är det här också en viktig del i dagens beslut. Den här debatten går nu mot sitt slut. Jag tror att det är ett viktigt beslut som fattas. Det är viktigt att de framåtsyftande satsningarna för kompensationer och för viktiga ersättningsjobb kommer till stånd. De har en framtid för sig. Det är framsynt och det är klokt. Och det gäller inte minst också för Gotland att de nya jobb som utlovas kommer till och i samverkan med försöksverksamheten blir en kraftfull och bra satsning. Fru talman! Tack för en välvillig behandling av motionen. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet i dess helhet.

Fru talman! Trots att det kanske är sista talaren måste jag begära replik. Det är en sak jag ändå måste få framföra. När Agne Hansson från början talar om att han förstår den oro som finns ute i landet är ju det bra. Men minst lika viktigt är det dåliga förtroende de anställda inom försvaret har på grund av det undermåliga material som Centern tillsammans med Socialdemokraterna har bidragit till när det gäller det här beslutet. Sedan ska jag även hjälpa Agne Hansson lite grann med matematiken. Jag kan förstå att Agne Hansson som kanske inte jobbar med försvarsfrågor har lite problem med procentsiffrorna. Om man drar ned 10 % av den ekonomiska ramen nu, och om man drog ned 10 % 1996 och dessutom tog bort 7-8 miljarder under mellantiden, blir det till slut en ganska stor neddragning som nu sker. Det är faktiskt 50 % som det här innebär. Det är lätt att räkna. Av de ungefär 50 försvarsetablissemang vi har i landet dras ungefär hälften ned. När det gäller krigsorganisationen är det mer än 50 %. Jag tycker att det är viktigt att Agne Hansson har detta klart för sig när han pekar på just dessa procentsiffror. Jag vill i övrigt säga till Agne Hansson att det här inte är något bra beslut. Många talare har under dagen visat att det är ett dåligt och bristfälligt material som har lett till ett förslag som innebär en slakt på svenskt försvar.
Fru talman! Det här beslutet innebär en 10 procentig neddragning av försvarsanslagen. Det är klart att den procentsatsen blir större om man till dagens tal adderar historiska beslut bakåt i tiden. Faktum är att det här beslutet innebär 10 % neddragning av försvarsanslagen. Det har här gjorts försök bl.a. av lokala mpolitiker att anklaga Centerpartiets lokala politiker för att inte ta lokala hänsyn. Våra lokala politiker kan inte bortse från helheten, även om andra gör det. Låt mig säga att detta är billiga och grumliga sätt att försöka knipa egna poäng. Varken moderaternas förslag om 3 1⁄2 miljard mer eller kd:s förslag om 1 miljard mer räddar alla förband i vårt land. Man pekar inte ut vilka förband som ska läggas ned, och då har de här ledamöterna möjlighet att säga att just de egna förbanden skulle bevaras. Verkligheten kommer ju att radera ut även en del av de förbanden. Jag tycker att det finns anledning att erinra Olle Lindström om detta i den här debatten, när han försöker göra det här till någonting betydligt större än vad det i verkligheten är. Det här är säkert tillräckligt kännbart där det drabbar.

Fru talman! Det är inget fel på framtidsbranscher. Vi ska ha sådana också. Anledningen till att jag begärde repliken var att Agne Hansson gjorde sig skyldig till påståendet att det inte är fråga om en halvering av svenskt försvar utan angav neddragningen till 10 %. Det är faktiskt så här, Agne Hansson, och jag tror att de flesta som sitter här i kammaren denna sena kväll kan vidimera det. Det är faktiskt en neddragning av försvarsförband och etablissemang i den omfattningen. Än en gång: När det gäller krigsorganisationen är det mycket mer än 50 %. Det måste Agne Hansson ändå erkänna. Jag tyckte att det var helt fel att framställa det på det sätt som Agne Hansson gjorde.
Fru talman! Jag kan förstå att det känns besvärande för Olle Lindström att jag begriper hur mycket 10 % av en försvarsbudget är. Faktum är att försvarsanslagen i propositionen dras ned med 10 %. Det får naturligtvis numerärt olika effekter både i fredsorganisationen och i krigsorganisationen. Det är fråga om att anslagen skärs ned med 10 %.
Fru talman! Också jag ska hjälpa Agne Hansson med matematiken. På Gotland lägger man ned tre förband av fyra. Det är väsentligt mer än 50 %. Agne Hansson säger att man tar ansvar för förbandsavvecklingen, och det är bra. Tala om det för gotlänningarna också! Agne Hansson talar vidare om att man ska anpassa sig till nya hot. Jag frågar mig då vilka nya hot som riktas mot Gotland, där man tydligen inte behöver någon marin närvaro. Jag kan upplysa Agne Hansson om att det finns vatten i Östersjön. Vad gäller försöksverksamheten tycker jag naturligtvis att det är bra att mina tidigare motioner följs upp av andra och att det nu kommer till stånd en försöksverksamhet. Agne Hansson talade om att man ska göra fullskaleförsök. Jag förstår inte hur det ska gå till. Vad ska man göra försök med, om man avskaffar den marina närvaron? Det lär vara så att marinen kommer att placera ut några bevakningsbåtar, men det vore bättre om det gjordes ett försök vid en marin närvaro på Gotland och med KA 3 kvar, så att man kunde göra något verkligt försök och få till stånd en utvärdering. Man har nu lagt ned sjöräddningscentralen, och Tingstäde radio är på väg att läggas ned. Det blir, som sagt, inte mycket till fullskaleförsök när så mycket är borta. Avslutningsvis, fru talman, talar Agne Hansson om nya jobb. Litar Centerpartiet på regeringen i detta avseende? Jag kan upplysa om att det har funnits möjligheter för regeringen att agera för nya jobb till Gotland i närtid. Jag tänker då på etanolfabriken i Roma och på kasinoetableringen. Det fanns ansökningar, men det blev ingenting av detta. Hur kommer Centern att agera i detta hänseende?
Fru talman! Tre lokala regementen av fyra är i min matematik 75 %. Jag pratar om försvaret över hela Sveriges yta. Det är väl ingen hemlighet vilka de nya hoten är. Ett gäller IT, för att nämna ett exempel. Med det förslag som moderaterna nu lägger fram blir det ett mischmasch, ett mellanting mellan att inte inrikta sig mot nya hot och att bevara en del av en helhet som riktar sig mot de gamla hoten. Vad blir det för säkerhet av sådant? Jag tycker att det är onödigt att Roy Hansson framställer sig som orolig för att jag inte skulle veta att det finns vatten runt Gotland. Det intressanta är väl inte hur många gånger och när man väcker motioner, utan det är väl, Roy Hansson, att det blir resultat av en motion. Det är intressant att notera att när Roy Hansson motionerar går motionerna inte igenom men att när jag tillsammans med socialdemokraten Lilian Virgin motionerar når vi resultat. Då får vi i gång en verksamhet som tillsammans med ersättningsjobben inom framtidsbranscher som kommer till ska ge tillväxt också på Gotland. Det tror jag är betydligt viktigare. Skillnaden mellan Roy Hanssons agerande och mitt är att när vi är med blir det resultat och åtgärder genomförs.
Fru talman! Låt mig ta upp det senaste först. Det blev inget av de nya jobb som Centern agerade för. Centern litar tydligen fortfarande på regeringen i detta avseende. Jag tror att det är ganska riskfyllt. Det hade jag inte gjort. Vad gäller matematiken vill jag säga att Centerns agerande tydligen har drabbat Gotland mer än andra landsdelar, eftersom tre av fyra förband på Gotland försvinner. Det är betydligt mer än vad Agne Hansson talade om för hela landet. Jag har svårt att se vad IT-hoten har att göra med militär verksamhet. Självfallet måste vi skapa en beredskap mot IT-hoten, men det har väl ingenting att göra med vilka militära förband som ska finnas för att hindra de militära angrepp som kan komma i en framtid. Vad avslutningsvis beträffar försöksverksamheten förstår jag inte vad den verksamheten ska syfta till när man har avskaffat de marina enheterna på Gotland, bl.a. KA 3. Om det möjligen är två bevakningsbåtar kvar blir det inte mycket till fullskaleförsök. Det vore bättre om det funnes någonting kvar att göra försök med. Annars blir det ganska lite av fullskaleförsök.
Fru talman! Det är inte bara så att vi litar på vad andra gör, utan vi medverkar till att något blir gjort. Genom uppgörelser medverkar vi till att kompletteringar kommer till för att ersätta det som går förlorat. Det är skillnaden i förhållande till samverkan mellan Socialdemokraterna och något annat parti. Det är en stor skillnad. Vi har drivit på för att det ska komma till nya jobb, och vi är med i den processen. Vi sätter oss inte med armarna i kors, utan vi jobbar för att det ska komma till en sådan lokal process. Det är naturligtvis svårt för mig att diskutera med Roy Hansson om en förändring av försvaret, om han inte har fattat att omvärlden har förändrats, så att invasionshotet har ersatts av helt andra hot. En lamslagning av informationstekniken skulle kunna vara ett allvarligt hot. Det är ett exempel, men jag kan ge många andra. Jag vill slutligen be att Roy Hansson läser vår motion. Där finns angivna ungefär 10-15 exempel på myndigheter och organisationer där den militäracivila samordningen i försöksverksamheten ska ingå. Det är en viktig start för en effektivisering, som sedan kan utnyttjas på landets hela yta. Man kan naturligtvis också ytterligare bredda de organisationer som finns.

Fru talman! Sverige är redan i dag en världsledande IT-nation. Den svenska modellen med satsning på såväl bredd som spetskompetens har gett resultat. Detta har uppmärksammats också utomlands. Reportaget i den amerikanska tidskriften Newsweek, där den svenska modellen hyllades, är ett exempel på uppmärksamheten på Sverige som en framstående IT nation. Ytterligare exempel är att utländska företag, som exempelvis Microsoft, etablerar forsknings och utvecklingsverksamhet i Sverige. De söker sig till Sverige eftersom vi är världsledande inom trådlös kommunikation och Internet-användning. Fru talman! Vår framskjutna position inom IT ger oss ett tidsförsprång i förhållande till andra länder. Detta tidsförsprång utnyttjar nu regeringen när vi lägger fram en IT-proposition med förslag till åtgärder som förstärker vår ställning. Utgångspunkten för propositionen är en bred användning av IT. Detta kommer till uttryck i de mål för IT-politiken som föreslås i propositionen. Sverige ska bli den främsta IT-nationen när det gäller alla medborgares tillgång till och användning av IT. IT-propositionen är ett viktigt led i regeringens arbete för ökad tillväxt och sysselsättning. En bred användning av IT ökar efterfrågan på tjänster. Nya företag skapas, människor med nya idéer kommer in i verksamheten, och detta skapar jobb och ytterligare utveckling. Marknaden växer genom ökad efterfrågan och ökad konkurrens. IT-propositionen är också ett led i arbetet med att fördjupa demokratin. En bred användning av IT innebär att människornas möjlighet att ta till sig information ökar. Det ökar också möjligheterna för den enskilda människan att uttrycka sina åsikter i en dialog med myndigheter och politiker på olika nivåer. Alltfler får möjligheter att delta i det politiska samtalet och påverka samhällsutvecklingen. Fru talman! I propositionen presenteras ett handlingsprogram för statens insatser på IT-området. Tre uppgifter utpekas som särskilt viktiga för att bredda och utveckla användningen av IT. Den första är tillit, den andra är kompetens och den tredje är tillgänglighet. Jag tänker gå lite närmare in på var och en av dessa, och jag börjar med tillit. Användningen och utvecklingen av IT får inte begränsas av att företag och enskilda människor känner sig osäkra när det gäller den personliga integriteten eller säkerheten i samband med elektronisk kommunikation. Ekonomiska transaktioner ska vara säkra. Avsändare och mottagare ska kunna lita på att överförda dokument inte har ändrats på vägen. Avtal ska kunna undertecknas. Därför föreslår regeringen att en strategi för informationssäkerhet ska tas fram. Tre områden ska prioriteras. Det är för det första skydd mot informationsoperationer. Det handlar om åtgärder för att motstå informationskrigföring och för att motverka intrång i informationssystemen i fredstid. För det andra gäller det ett säkrare Internet. Det innebär att den svenska delen av Internet ska fungera även om det blir problem med Internet utomlands. För det tredje handlar det om elektroniska signaturer. En proposition om elektroniska signaturer kommer att presenteras för riksdagen i maj. Det ökar säkerheten. Den skapar förutsättningar för ytterligare utveckling av elektronisk handel och elektronisk kommunikation. Så går jag över till kompetens. En bred användning av IT förutsätter kompetens på flera nivåer. Grundläggande kompetens behövs för att alla ska kunna använda IT i vardagslivet. IT-kompetens i arbetslivet behövs för att de anställda ska motsvara de krav som ställs på arbetsmarknaden. Den behövs också för att arbetsgivarna ska kunna rekrytera kompetent arbetskraft. Spetskompetens behövs för att Sverige ska kunna göra framsteg i forsknings och utvecklingsarbetet och behålla sin ledande ställning inom IT. Detta betyder bl.a. att den särskilda satsningen på IT i skolan fortsätter. Det är en satsning på 1,5 miljarder kronor under tre år. Det betyder också att antalet högskoleplatser ökar över hela landet. Det blir 20 000 platser år 2000 och drygt 10 000 platser per år under åren 2001 och 2002. Det betyder vidare att KTH fortsätter att bygga upp ett IT-universitet i Kista. Där finns redan nu 5 000 studenter, och ytterligare 1 275 tillkommer fram till år 2002. Det betyder dessutom att ett kompetenscentrum för Internetteknik skapas i Kista. Till sist kommer jag till tillgängligheten. En bred IT-användning förutsätter att hushåll och företag i alla delar av Sverige inom de närmaste åren får tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Utbyggnaden ska i första hand ske i marknadens regi, men jag anser att staten har ett övergripande ansvar för att en sådan IT-infrastruktur finns tillgänglig i hela landet. Därför utarbetas nu ett nationellt infrastrukturprogram för att tydliggöra vad som redan finns, vad som byggs och var ett bristande marknadsintresse hindrar utbyggnad. Av programmet ska också framgå hur de olika nät som redan finns eller byggs kan knytas samman. Följande åtgärder föreslås för att skapa en bred tillgång till bredbandig IT-infrastruktur: Ett nationellt stomnät byggs för att knyta ihop huvudorterna i landets alla kommuner. Aktiebolaget Svenska kraftnät har fått regeringens uppdrag att göra detta. Kommunerna får möjlighet till stöd för att ordna anslutning till bredband i glest bebyggda områden. Genom dessa fyra åtgärder stimulerar vi en fortsatt utbyggnad av IT-infrastrukturen i hela landet så att den också kommer människor och företag i glesbygd till del. Fru talman! Den IT-proposition som regeringen nu lägger på riksdagens bord har en stor bredd. Den sträcker sig över många politikområden. Den innehåller åtgärder som beslutas om av riksdagen. Den innehåller åtgärder som beslutas om av regeringen. Den innehåller också åtgärder som beslutas om av myndigheter, kommuner, enskilda företag och enskilda människor. Där kan regering och riksdag bidra med stimulans för att skynda på utvecklingen. Detta visar att det är ett gemensamt intresse för alla i vårt land att bidra till att den framgång vi har inom IT-området fortsätter och förstärks för framtida tillväxt, sysselsättning och välfärd. Tack!

Fru talman! Låt mig först säga att jag är glad att de propositioner som äntligen kom i går verkligen kom. Vi har väntat på dem länge. Vi kommer att ha vissa svårigheter att hinna behandla den ena inom rimlig tid under vårriksdagen, men jag kan säga att vi kommer att göra allt för att klara detta på utsatt tid. Låt mig, fru talman, först konstatera att den ena propositionen, om Telia, är på elva sidor. Den är mycket koncentrerad och mycket stringent. Den andra propositionen, IT-propositionen, är mycket av utredande, mycket av återkommande och mycket av mål, prioriteringar och olika inriktningar - men väldigt lite av hårda beslut. Den är på 272 sidor. Det finns väldigt mycket som sägs i den som är tänkvärt och som det inte är något fel i sig på. Men det är väldigt mycket som vi saknar, och en del saker som vi direkt opponerar emot. Historien om Sverige som Telecom Valley - som teknikcentrumet för mobil telekommunikation är inte särskilt lång. Den började egentligen med att vi i denna kammare bröt upp det statliga telemonopolet och införde fri marknad och fri konkurrens - och fick en oerhört stark utveckling och utbyggnad. Sverige blev något av telemobila systems Hollywood, som drog till sig de stora stjärnorna och som gav en väldigt stark kunskaps och teknikutveckling i Sverige. Detta har inneburit en mycket stark utveckling, både i utbyggnad av struktur och kompetens, som jag tror att vi är eniga om att vi måste vårda och utveckla. Det innebär att exempelvis statliga Telia har byggt ut bredbandsnät i dag som når centralorter där 90 % Det innebär att det svenska Banverket har byggt svartfiber överallt där det går järnväg. Vi har fått privata Utfors byggande bredband i hela södra och mellersta Sverige med stora slingor norrut. Tele 1 och ett par andra amerikanska bolag är också på stark väg in. Telia har blivit en stor operatör utomlands, såväl i Europa som i USA, där man binder samman alla större städer. Telia är också störst i kontakter på Internet mellan Europa och USA. Detta är en snabb utveckling. Den har gått via konkurrens, mångfald och marknad, och inte genom någon form av statligt styrda och planerade olika investeringar. Den har byggt på att vi har varit tidiga, att vi har varit öppna och att vi har skapat lite grann av denna Hollywoodeffekt för många av de starkaste hjärnorna på området. Det är därför som vi starkt opponerar emot detta - när vi nu har en stark konkurrens på de mobila, digitala motorvägarna ska staten just där ge sig in och bygga ett nytt statligt skattefinansierat system i konkurrens med privata och andra offentliga aktörer. Det är inte de systemen som vi behöver, utan det är avfarterna och påfarterna. Det blir dessutom, fru talman, en osund konkurrens mellan skattefinansierade investeringar och motsvarande gjorda i öppen, fri konkurrens. Detta riskerar att hämma investeringarna och dessutom skapa mycket osunda regler. Jag vågar säga att det finns väldigt mycket tänkvärt i det som professor Weaverman, som jag tror många av oss har läst om de senaste dagarna, på London School of Economics säger. Han menar att detta är en total felinvestering i Sverige, som riskerar att få närmast en kontraproduktiv effekt. Fru talman! När det gäller av och påfarterna på de stora bredbandiga motorvägarna instämmer jag i att det är marknaden som i första hand ska sköta detta. Men vi som politiker har självfallet ett starkt ansvar för att väldigt noga följa utvecklingen och skapa incitament, möjligheter och motivation så att det verkligen byggs. Vi ska även se till att uppmärksamt följa utvecklingen för att se om vi behöver göra olika ingripanden för att driva den speciellt i glesbygden och i utsatta regioner. Men jag tror inte att det är via stora statligt planerade satsningar som detta ska ske. Vi kommer att återkomma till kammaren med hur vi ska öka motivationen för de här investeringarna i av och påfarter och hur vi ska stimulera enskilda människor att investera på det här området. Jag tror att det är bra för Sverige, för teknikutvecklingen och för Sverige som ett telekomcentrum. Fru talman! Sedan kommer vi till staten som fyrtorn, den aktör som kan vara den goda förebilden. Det sägs väldigt många positiva ord om detta i propositionen, men jag saknar de konkreta förslagen och målsättningarna för vad statliga myndigheter ska göra. Vad ska man åstadkomma de närmaste åren? Jag ser gärna att man har interaktiva hemsidor där man kan uträtta ärenden och få bredare information än i dag. Jag ser gärna att vi sätter upp klara och entydiga mål så att många av de offentliga upphandlingarna kan ske direkt över nätet samt att vi kan deklarera över nätet om vi så vill. Då åstadkommer vi resultat. Det räcker inte att, som i propositionen, bara ha vackra ord och välmenande uttalanden utan att sätta klara och entydiga mål som vi ska uppnå under de kommande åren. Den fjärde punkten jag har anledning att kommentera gäller utbildningen och forskningen. Jag tror att vi är ense om att det behövs mer av detta. Jag efterlyser även här målsättningar och klara krav på vad vi ska uppnå. Vi måste öka tillgången på kvalificerad personal på det här området. Vi måste tydligt visa att vi satsar. Vi behöver få det jag kallar Greta Garbo-effekten. Vad vore Hollywood om man inte hade tillgång till och en attraktionskraft på världens skarpaste aktörer? Det är precis det vi måste få i Sverige. Då måste vi sätta ribban högt när det gäller forskningen samtidigt som vi sätter ribban högt när det gäller personklimatet i Sverige. Man måste kunna jobba och arbeta i Sverige. Vi behöver internationella skolor. Det gäller även personaloptioner, skatteregler, arbetsrätt, enkelhet och mycket annat. Fru talman! Jag vet att näringsministern inte hann beröra den andra propositionen om Telia. Jag ska dock kort göra det. Den är föredömligt kort till sitt innehåll, och även i sidomfång - elva sidor. Den innehåller dock det väsentligaste. Vi kommer att få det besvärligt att klara riksdagsbehandlingen till den 15 maj, men jag kan försäkra att vi kommer att göra allt som står i vår makt för att klara det. Det finns dock några punkter i den propositionen som jag vill rikta skarp kritik emot. Jag vet att näringsministern har gjort andra uttalanden än riksdagsgruppen i olika forum. Jag vill rikta kritik mot det som står i propositionen om att man ska bibehålla ett statligt ägande på 51 %. Många av marknadens aktörer, dock inte alla, anser att detta ger en icke oväsentlig rabatt, lägre pris och en sämre affär för svenska skattebetalare. Fru talman! Detta är extra tydligt efter den politiska inblandningen i Telia-Telenor-skandalen. Med s.k. folkaktier ger man en mindre rabatt och får stor spridning. Det ger rabatten till svenska folket och gör att man kan sälja väsentligt mer till samma pris. Det ger ett bättre resultat och större folklig förankring i en sådan här försäljningen. Om det ska lämnas rabatt vill jag hellre att den går till hela svenska folket än att man skickar ut rabatten med sämre pris samtidigt som vi har fortsatt statlig majoritet i Det finns andra telebolag som har gått till börsen. Deras marknadsutveckling visar väldigt påtagligt vad som har hänt. De har fördubblats, tredubblats, fyrdubblats, femdubblats eller sexdubblats i värde under 90-talet. Utvecklingen av statliga Telia förefaller endast vara en fördubbling i värde. En marknadsnotering av Telia för ett antal år sedan hade gjort svenska skattebetalare och svenska folket som privatpersoner förmögnare. Det hade gett ett starkare Telia som hade haft bättre möjligheter att dra nytta av de unika förutsättningarna i början på 90-talet. Det hade även gett personalen större utvecklingsmöjligheter i ett offensivt starkt bolag. Fru talman! Till sist är jag tacksam för att propositionen har kommit, om än senare än vad riksdagsordningen föreskriver. Jag är lite ledsen för en del pratighet. Jag vet att näringsministern gjort så gott han kunnat i sitt parti. Men jag tycker dessvärre att det lämnar ett antal saker att önska på en lång rad punkter.
Fru talman! Eftersom Sverige är så framgångsrikt när det gäller telekomutveckling och IT-utveckling kan man påstå att den bild som Per Westerberg saknar redan finns här, men han har inte upptäckt den. Här ska det nu komma till en operatör. Denna operatör ska erbjuda s.k. svartfiber, dvs. den är öppen för alla, vilket den inte är hos de andra. Jag tycker att det är väldigt konstigt att höra från en moderat f.d. näringsminister att detta inte är bra eftersom det ökar konkurrensen. Jag vill erinra om att förr hade vi rikssamtal och lokalsamtal med olika priser. I dag har vi i stort sett bara lokalsamtal. Trots att vi har försökt reglera detta lyckades vi inte. Nu har vi lyckats, och varför har vi gjort det? Jo, därför att vi har ökat konkurrensen. Det är glädjande för mig som socialdemokratisk näringsminister att få påpeka det för en moderat f.d. näringsminister, men det är också lite förvånande. Den här propositionen om IT beskriver också Telia väldigt mycket. Dessa två propositioner hör ihop. De har delats därför att vi har olika utskott som hanterar detta här i riksdagen. Jag har respekt för det, men propositionerna hör ihop. Telia är ett bolag som har ett stort inflytande och en stor påverkan på IT utvecklingen i Sverige. Det ska ses i samband med den stora IT-utveckling som vi föreslår.
Fru talman! Låt mig börja med Telia. Jag delar uppfattningen att det har en mycket stor betydelse för IT-utvecklingen i Sverige. Jag beklagar å svenska folkets, skattebetalarnas, ledningens och anställdas vägnar att det inte tidigare har kommit på marknaden. Det hade gjort hela Sverige till ett rikare land. Det hade gett en starkare utveckling på IT-marknaden, och inte minst på telemarknaden. Näringsministern ska inte missuppfatta mig. Jag klagar inte över att propositionen om Telia är på elva sidor. Jag tycker möjligen att det sakliga innehållet i IT-propositionen är väldigt pratigt, har väldigt många allmänna prioriteringar men väldigt lite fakta och uppgifter där man direkt ska fatta beslut. Det saknar jag i IT-propositionen. Fru talman! Sedan kommer vi till konkurrensfrågorna. Jag tror att näringsministern är väl medveten om att det var den borgerliga regeringen som bröt upp telemonopolet i Sverige, de facto-monopolet, i strid med socialdemokratin. Det var en av de viktigaste orsakerna till den extremt snabba utvecklingen på det här området. Vi blev lite grann av detta Hollywood. Många av de förnämsta aktörerna - vartenda telebolag med självaktning - drogs till Sverige. Detta skapade ett unikt klimat för utveckling. Jag tror inte att en ny statlig aktör på bredbandsmotorvägar över Sverige är det viktigaste när vi redan har fyra fem sådana, varav flera offentliga. Det handlar snarare om en skarpare konkurrensrättslagstiftning, lagar som ser till att vi tar bort osund konkurrens, skadliga konkurrensbegränsningar och missbruk av marknadsdominerande ställning. Näringsministerns departement har inte jobbat särskilt snabbt för att få fram dessa förslag som är så viktiga för IT utvecklingen och för konsumenterna.
Fru talman! Låt mig börja med att ta upp IT propositionen. Den har många skarpa förslag. Det skarpaste förslaget handlar om 8,3 miljarder. Det handlar inte bara om ett stomnät, utan det handlar framför allt om att göra påfarter och anslutningar från kommuncentrumet till små och stora orter. Fru talman! Per Westerberg står här i kammaren och säger att vi skulle ha sålt detta mycket tidigare. Om vi hade följt de förslag som lades fram från de borgerliga hade vi sålt ut Telia för 40-50 miljarder kronor. Det var vad ni föreslog. Det skulle ha sett ut. Hade svenska folket då blivit rikare, när det handlar om kanske mer än tio gånger så mycket? I den här propositionen tas tillit upp, dvs. säkerhet och trygghet i systemen. Det är också en viktig infrastruktur, om jag får använda det uttrycket. I propositionen tas också frågan om kompetens upp. Vad hjälper det att vi har en mängd möjligheter att få information om vi inte har kunskap att använda denna? Därför är just kunskapsutbyggnaden så viktig. Sedan vill jag återigen säga någonting om Telia. Det står i Teliapropositionen att vi nu begär bemyndigande att få sälja ut upp till 49 %. Det står också i propositionen att regeringen kan återkomma för att få ett bemyndigande att sälja ut mer. Därav följer att det i propositionen inte görs något ställningstagande i fråga om att staten ska vara majoritetsägare eller ej. Det borde Per Westerberg ha uppmärksammat.
Fru talman! Jag har uppmärksammat väldigt mycket, speciellt att en enad borgerlig opposition var beredd att ge regeringen en fullmakt att sälja upp till 100 %. Regeringen vill uppenbarligen inte ha den fullmakten. Man vill absolut inte ha rätt att sälja mer än 49 %. Jag kan inte tolka det som något annat än att man vill ha kvar en politisk statlig kontroll över bolaget. Med tanke på svenska skattebetalare, många småsparare och de anställda och ledningen i Telia beklagar jag att så är fallet. Fru talman! De siffror som jag har fått fram i mina arkiv när det gäller värderingen av Telia vintern 1994/95 är inte de siffror som Björn Rosengren tog fram. Det låg på mellan 120 och 130 miljarder. Man kanske kan fördubbla den siffran i dag. Men man kan se på de andra som gick till marknaden. Vårt grannland Finland har ett mycket mindre bolag som har fem eller sexdubblats sedan den tiden. Bara genom att behålla halva bolaget hade man gett skattebetalarna mer pengar, mer värde. Det hade gjort många svenska småsparare mer förmögna, och det hade dessutom blivit en bättre utveckling i Telia som bolag och fler nöjda anställda i bolaget. Fru talman! Jag ska nu gå tillbaka till IT propositionen. Jag vet att det är bra skrivningar i delar av den. Det har jag sagt från det första anförandet här. Men jag noterar ändå att det är för få konkreta förslag att genomföra och verkställa. Det är det som jag klagar över. Jag vill sätta ribban högt för staten och dess myndigheter när det gäller att man ska använda mer IT, att det ska vara mer service via IT och att det ska gälla för många av våra invånare i Sverige. Jag sätter högre krav när det gäller personklimatet i Sverige. Vi ska dra till oss alla dessa Greta Garbo-personer som ska se till att vi förvaltar vårt pund bättre. Vi ska även se till att vi har en konkurrens på lika villkor utan statliga subventioner eller pengar via ett fjärde nät. Vi ska i stället låta marknaden, som kanske har varit bäst i världen på att bygga fiber i Sverige, fortsätta och få stimulans att göra det även framöver.

Fru talman! Vänsterpartiet var tidigt med i IT debatten. I denna kammare stod 1994 Johan Lönnroth och debatterade med Carl Bildt och hävdade att IT är till för alla. Under senare år har vi även hälsat Centerpartiet välkommet till den debatten. IT är olika tekniker. Diskussionen handlar väldigt lite om de etiska aspekterna. Vad använder vi tekniken till? Ska våra ungdomar spela spel och titta på porr? Den diskussionen för vi inte i dag, men Per Bill sade i går att vi även bör diskutera den frågan. Det välkomnar jag. Nu handlar det om möjligheterna. Vi ska bygga ut infrastrukturen, så att alla kommuner, företag och hushåll i landet för en rimlig slant ska kunna utnyttja den nya bredbandstekniken. Många av de idéer som Vänsterpartiet under årens lopp har motionerat om finns med i den här IT propositionen. Vi har samarbetat på ett bra sätt med regeringen och Miljöpartiet. I sakfrågorna har vi sedan länge varit överens. Att det har tagit lite tid beror på att vi skulle hitta en finansiering. Vi har betonat att IT är till för alla. Vi har gjort en ganska bra satsning i landet på skolan. I IT-propositionen finns en bra satsning på den högre utbildningen. Kista nämns. Men det är också viktigt att den här satsningen kommer andra till del. Linköpings universitet har varit en föregångare på det här området. Vi har många regionala centrum i landet, t.ex. i Blekinge, som har varit duktiga och behöver hjälp med utbildning. Vi behöver få med fler kvinnor, även om kvinnornas andel när det gäller surfande på nätet har ökat. Vi behöver få med de äldre. Det handlar om elektronisk handel och om att göra bankärenden osv. Det kan vara väldigt bra för de äldre att kunna göra sådant hemma. De lågutbildade måste också få möjlighet till det här. Det handlar inte minst om de funktionshindrade. Jag har faktiskt kontakt med ett par funktionshindrade i landet via e-post. Det är väldigt roligt att ha den kontakten. Jag vet att det här innebär en möjlighet att få kontakt med omvärlden för många av dessa människor. Fler företag och människor i glesbygden behöver få tillgång till detta. Telemedicin, distansutbildning och att man kan jobba och driva företag hemma är viktiga saker. Men vi behöver också sprida IT ute i världen. Även för de fattiga länderna är IT ett sätt att höja standarden. Det gläder mig att våra statliga myndigheter och många kommuner är föregångare när det gäller att öppna sig mot allmänheten. Även riksdagen är duktig på det här området. Vi har också under årens lopp hävdat att det är bra om infrastrukturen till stor del är i statlig ägo men att kapaciteten på näten ska erbjudas olika operatörer på marknadsmässiga villkor. Jag erinrar mig en annons i Dagens Nyheter före jul. Det var en privat aktör, Utfors, som hade en helsidesannons. Det stod: Vi bygger ut bredband i hela Uppsala. Norr därom fanns inte Sverige. Jag bor där. Jag vet att det finns. Stockholm kostar den 4 000 kr. Lennart Daléus beskriver svårigheterna för North Book i Hagfors. I min kommun, Torsby, i norra Värmland har vi inte råd att ansluta hela kommunen till det lokala nät som finns. Det är Telia, Per Westerberg, som äger kabeln, som ligger outnyttjad. Vi har inte råd att ansluta oss. Då måste vi göra någonting. Här har nu Svenska Kraftnät fått i uppdrag att på kommersiella villkor bygga ett kompletterande stomnät öppet för alla operatörer. Jag tycker att det är en utmärkt idé. Konkurrensen ökar. Vi får ned priserna, inte minst i glesbygden. Och näringsministern har lovat oss en kontrollstation. Fungerar inte detta ska vi undersöka det och försöka få ytterligare pengar till glesbygden, om det behövs. Sedan är det intressant att socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister öppnar för konkurrens, medan partikamrater till Per Westerberg, bl.a. i trafikutskottet, när det gäller mobiltelefonnätet värnar de tre stora företagens oligopolställning. Komma och prata om konkurrens! Vi sätter konsumenterna först, medan Per Westerbergs kamrater tycks prioritera helt andra intressen. Det regionala stödet som Björn Rosengren pratade om tycker vi är mycket bra. Det är på 2,6 miljarder. Det förutsätter medfinansiering till 50 %. Kommunerna kan använda detta, men även företagare i glesbygd kan gå samman och få en lina. Slutligen gäller det accessen till husknuten. Här finns en mängd olika tekniker som utvecklas mycket snabbt. I våra större städer är produktionen i full gång. Vi behöver inte lägga oss i detta. Det sköter marknaden. Men i glesbygden måste vi underlätta för hushåll, företag och kommuner. Här anslås 3,2 miljarder. Vi har pratat om en skattereduktion. Det ska utredas snabbt. Det finns några invändningar från skattefolket även i mitt parti, men jag är övertygad om att vi hittar en bra variant för detta. Vad behövdes för att vi skulle acceptera förslaget? Jo, vi har förhandlat fram mer pengar och stöd till kommunerna. Det var nämligen en hel del länsanslag, regionalstöd och annat som skulle betala det här. Vi tyckte att Teliapengarna skulle betala det, men det gick inte. Nu har vi gjort det på annat vis, och vi är nöjda. Marknaden leder utvecklingen i 70 % av landet. Staten höjer konkurrensen, framför allt i glesbygden. Till en rimlig penning ger vi nu kommuner, företag och människor i glesbygd tillgång till bredbandsteknik på villkor som är hyfsat jämförbara med resten av landet.
Fru talman! Jag har respekt för att Sture Arnesson tycker om nya stora statliga bolag och statliga investeringar, som man vill göra i Svenska Kraftnät. Jag kan förstå det utifrån Vänsterpartiets utgångspunkter, mindre utifrån deras utgångspunkt som värnar om konkurrens och lika villkor mellan alla enskilda bolag. Jag vill dock ställa frågan till Sture Arnesson: Innebär det att Svenska Kraftnät ska ha samma marknadsmässiga prissättning som övriga som konkurrerar på marknaden, eller ska det petas in skattesubventioner i Svenska Kraftnäts nät? Därefter skulle jag bara vilja notera att det yttrande som näringsutskottet lämnade till trafikutskottet såvitt jag förstått har fått uppslutning från mina partikamrater där. Vi driver visst på utvecklingen för konkurrens inom mobiltelefonin. Jag hoppas att Sture Arnesson är beredd att göra det mer än Näringsdepartementet förefaller vilja göra, att döma av de lagrådsremisser man nyligen lämnat på en del områden som rör detta. Fru talman! När det gäller Utfors och Karlstad Uppsala har man redan signalerat att investeringarna går långt upp i Norrland, därför att det har visat sig lönsamt. Jag är medveten om att alla inte kommer att investera överallt. Men jag tror att vi kan få mycket bra konkurrens genom den marknad som finns. Jag noterade att alla IT-chefer i näringsministerns valkrets och angränsande valkrets ansåg att man hade mellan ett och tre nät av svartfiber eller bredband som gick till deras huvudorter och därmed snarast gav problem med av och påfarterna där. Jag tror att vi måste ha en skarpare och hårdare konkurrensrätt för att framtvinga motstånd mot missbruk av marknadsdominerande ställning. Jag hoppas att vi kan få med oss Vänsterpartiet på den båten, även om det kanske är för mycket begärt.
Fru talman! Inga subventioner till Svenska Kraftnät. Det ska ske på marknadsmässiga villkor. Det är faktiskt så, det känner kanske inte Per Westerberg till, att en av Per Westerbergs kamrater i trafikutskottet tillsammans med kd värnar de tre stora mobiljättarna. Per Westerberg väljer att prata om Utfors och att företaget satsar på Norrland. Jag hälsar med glädje att konkurrensen ökar där uppe. Det vill jag. Men jag hörde ingenting om Telias lina i Arjeplog, Torsby eller Hagfors. Det förvånar mig inte heller. Det hade jag inte väntat mig.
Fru talman! Jag är glad att Sture Arnesson talar om att marknadsmässigt pris ska gälla för Svenska Kraftnät. Det innebär att man inte bara ska ha avkastning på insatt kapital. Det är full ränta, full riskpremie. Då är man i princip i samma situation som övriga bredbandsleverantörer. Jag vill när det gäller Telia och andra operatörer som har bredband till de orter som bebos av 90 % av svenska folket påpeka att jag tycker att det finns en för svag konkurrensrätt här. Jag förnekar inte att det finns risker för missbruk av marknadsdominerande ställning inom hela teleområdet, inom hela bredbandsområdet. Vi ser också dagligen sådant. Det finns skadliga konkurrensbegränsningar. Jag tycker att Sture Arnesson skulle vara mycket mer aktiv med den konkurrensrätt som kan lösa de här problemen, vilket sannerligen inte det han själv vill rösta för i form av Svenska Kraftnät kan göra. De bygger bara stomnätet. Det når inte ut till något annat än huvudorterna i kommunerna och får viss regional spridning.
Fru talman! Jag ser ändå vissa gemensamma saker hos Per Westerberg och mig. Jag tror att vi måste titta lite grann på konkurrenssituationen och marknaden i Sverige. Det tror jag att Per Westerberg håller med mig om. Marknaden kan ändå inte fungera överallt. Vi har t.ex. flygets situation uppe i Norrland. En stor aktör har nu fått lägga ned sin verksamhet. Vi har priser för att flyga från Gällivare och orterna däromkring som är lika höga som att flyga över Atlanten. Jag hoppas att vi tillsammans kan titta närmare på detta och försöka göra någonting åt det.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till Sture Arnesson. Är det inte när det gäller statliga myndigheter så beskrivet i propositionen att det handlar om att de ska kunna vara öppna dygnet runt? Handlar det inte om att man ska legitimera dessa, innebärande att jag som medborgare ska kunna få kontakt med och få information från de statliga myndigheterna?
Fru talman! Det är helt rätt. Man hinner inte så mycket på tio minuter. Men detta är noterat och det är mycket bra. I vårt samhälle i dag, där politikerföraktet, om man säger så, faktiskt breder ut sig är det väldigt viktigt att medborgarna har en snabb och nära kontakt med sina politiker. Det tror jag att hela samhället tjänar på.

Fru talman! Ett informationssamhälle för alla är namnet på den proposition vi ska diskutera i dag. Kristdemokraterna anser att informationstekniken - IT - är något som ska syfta till att göra världen bättre att leva i. Om vi hanterar den snabba utvecklingen rätt kan IT ge oss många fördelar i det dagliga livet, i sjukvården, i utbildningen, i näringslivet. Eftersom denna teknik förändras så oerhört fort är det viktigt att IT-politiken är flexibel. Regering och riksdag ska engagera sig på de områden det verkligen behövs. Det gäller näringslivsklimatet, utbildningen, avreglering och att se till att det råder bra konkurrens. Det är också viktigt att det offentliga samhället är föredömligt och använder IT för att ge bättre service åt medborgarna. Efter en lång väntan har regeringens IT proposition landat på riksdagens bord. Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, kan man ju tycka. Men i detta fall kan man likna det vid att man har gäster i sitt hus, och i stället för att servera dem frukost på morgonen och lunch mitt på dagen kommer man med hela kalaset på kvällen - frukost, lunch, mellanmål och middag på samma gång. Under tiden kanske gästerna har gått sin väg hungriga. Regeringen har försökt att lösa allting på samma gång i samma proposition. Nu har regeringen greppat över bredband, sysselsättning, arbetslagstiftning, forskning, utbildning, mediefrågor, Teliapropositionen och en rad andra områden på samma gång. IT politiken måste vara betydligt mer flexibel. Det hade varit bättre om regeringen hade kunnat avgöra bredbandsfrågan för ett år sedan och då gett de signaler till marknaden - som faktiskt står beredd och vill bygga ut bredband till stora delar av landet. Den här IT-propositionen kunde ha levererats i flera mindre propositioner och därigenom fått en ännu snabbare utveckling på området. Varför behövs detta? Sverige är ju redan etta inom IT-världen. Ja, det är något vi ska glädja oss åt, men samtidigt ska vi notera att Frankrike satsar på bredband genom 40 licensierade operatörer, Storbritannien har bestämt sig för att år 2002 vara världsledande på elektronisk handel, i Japan växer datakommunikation, e-post och Internetanslutning över mobilnätet i explosionsartad takt. Världen omkring oss står inte stilla. Fru talman! Varför har Sverige nått denna höga position? Det finns flera anledningar, men en av de grundläggande orsakerna är enligt många bedömare den avreglering av telemarknaden som gjordes av den borgerliga regeringen 1993 med Mats Odell som kommunikationsminister. Socialdemokraterna motsatte sig då detta. Det är glädjande att socialdemokraterna i dag har en annan syn på telefrågor än den som rådde då. Vem vet var Sverige hade stått om avregleringen inte hade påbörjats vid det tillfället, likaså bolagiseringen av Telia som skedde vid samma tidpunkt. Då, Björn Rosengren, tror jag inte att vi i dag hade haft lokalsamtal över hela landet. Vänsterpartiet sade att vi har varit tidigt ute i frågorna. Ja, ni var tidiga med att motsätta er avregleringen. Hur tror Sture Arnesson att vi hade haft det med teletaxor om detta inte hade skett - trots ert motstånd? För fortsatt framgång är det viktigt att Telia får en chans att utvecklas vidare genom en försäljning. När nu äntligen regeringen - efter den misslyckade fusionen mellan två statliga bolag, Telia och Telenor, och 16 års fortsatt statligt ägande - kommer till skott med börsintroduktionen kan vi inte begripa varför staten ska äga 51 %. Varför inte åtminstone deklarera att staten redan nu ska sälja ut en majoritet? Både för Telia som företag och för de anställda, men också för ägarna, svenska folket, är det en bättre affär att sälja ut hela företaget eller en majoritet av det. Är det Vänsterpartiet som har lyckats få regeringen till denna märkliga 51-procentsaffär? Statsminister Göran Persson säger i ett nyhetstelegram den 17 mars. "Den som tror att man kan styra ett börsföretag med 51-procentigt ägande har inte förstått karaktären av företag som finns på börsen. Man kan inte med ett majoritetsbeslut diktera villkoren för de 49 procent övriga aktieägarna." Vad är det då för vits, Björn Rosengren, med denna lösning? En annan viktig framgångsfaktor för Sverige som IT-land är näringslivsklimatet. Det handlar om att näringslivet och staten inte ska spela en match som motståndare utan som medspelare. Vi är i samma lag och ska spela mot samma mål. Det har varit alltför många samtalsgrupper som upplösts under gångna år. Vad gör regeringen för att samtalsklimatet ska förbättras? I propositionen saknar vi de strukturella åtgärderna: Ingenting sägs om Sveriges höga skatter och hur svårt det är för svenska företag att konkurrera om jobben med t.ex. USA. Ingenting väsentligt sägs om hur regeringen ska lösa frågan om personaloptionsprogram, speciellt för de IT-företag som i dag vill behålla sina anställda genom denna möjlighet att bli delägare. Entreprenörer måste uppmuntras, både i ord och i strukturer. Det måste bli lika naturligt att starta eget företag som att söka sig en anställning. Vad händer med den s.k. Simplexgruppen som ska jobba fram förenklingar för småföretagare i Sverige? Vad gör regeringen för att attityden till entreprenörskap ska förbättras? Dessa frågor är bara några som regeringen undviker att ta i, trots att de är nyckelfrågor för Sveriges framtida näringslivsklimat. Fru talman! Sedan var det angående kompetensen. Det är bra att regeringen tar upp kompetensfrågorna. är väsentlig för att skolan ska klara av sin uppgift. Det behövs fler civilingenjörer i Sverige, och regeringen vill satsa på högskolorna. Det är bra. Men vad gör vi om platserna står tomma? Vad är det som motiverar en elev på högstadiet att söka natur och teknikämnen på gymnasiet? Vad är det som motiverar en gymnasieelev att prestera sitt bästa på naturprogrammet för att ytterligare ta sig an en längre utbildning på universitet eller högskola? Är det värnskatten? Ska det löna sig med utbildning eller inte? De frågorna kanske ministern vill besvara i dag. Vi anser att staten måste skapa långsiktiga spelregler för bredbandsaktörerna. Vi vill också ha bredband i hela landet. Vi tycker att det är bra. Vi vill att staten ska ha ett särskilt ansvar för glesbygden. Det är bra att regeringen har lagt an den tonen. Men vi tycker inte att staten ska välja teknik. Det klarar marknaden bättre. Det ska också vara konkurrensneutralitet, vi ska undvika monopol och oligopol. Det är bra att vi får det stomnät regeringen vill bygga. Men även här finns det risk att marknaden viker när staten bygger. Jag tar inte upp frågan om svartfiber nu utan jag tänker på Svenska Kraftnäts byggande. Går det inte att konkurrensutsätta byggande? Hur går det med accessnätet? Det tas upp i propositionen, men det verkar dröja innan det blir öppet för andra. Det är en oerhört viktig fråga för att hushållen ska få en högre kapacitet. Fru talman! Jag tänkte nämna något om den offentliga sektorn. Riksdag, regering och andra beslutsfattare måste vara föredömen, stimulera nytänkande och undanröja hinder för en offensiv användning av IT inom den offentliga sektorn. Här kan de elektroniska ID-korten spela en stor roll. Föreningen SEIS har lagt grunden - Finland har sedan varit snabbt ut med att skapa korten och koppla dem till myndigheterna, men Sverige dröjer. Med hjälp av ett säkert ID kort kan t.ex. myndigheter och kommuner ge service dygnet runt. Jag vet att det nämns i propositionen, men det måste vara någonting som gör att detta dröjer i Sverige. Fru talman! Det är glädjande att regeringen i denna proposition har tänkt på barnen! Det är viktigt att föräldrar och skolor får de tekniska verktyg och filterprogram som behövs för att välja bort allt det destruktiva som finns på Internet. Fru talman! Slutligen vill jag nämna något om EU-kommissionens program - e-Europe. Det är bra att Sverige tar upp detta. Det finns många frågor med människan i centrum. Det är ett ambitiöst program, och man sätter människan i centrum. Det är det perspektivet vi kristdemokrater vill ha i IT-debatten.

Fru talman! Mycket ska man höra innan det lilla hår man har trillar av. Johnny Gylling har i trafikutskottet gått emot ett öppnande av mobiltelenäten, och hur han då kan prata om konkurrens förstår jag inte. Ni värnar de tre stora nätägarna, som samtidigt är operatörer. De äger näten och är samtidigt operatörer. Hur ska man då få låga priser? Vi har under årens lopp hävdat att infrastrukturen ska ägas av en aktör eller flera aktörer och att den sedan ska upplåtas till olika operatörer. Så är det inte i dag, men vi tycker att det skulle vara bra. Det är konsumenterna vi värnar. Vilka värnar ni?
Fru talman! Den fråga som Sture Arnesson tar upp finns såvitt jag kan se inte med i IT propositionen. Men det är ju en konkurrensfråga, och det handlar om infrastruktur på teleområdet. Sture Arnesson påstår att vi skulle värna nätägarna i första hand. Vi värnar äganderätten. De tre mobilteleoperatörer som fick licenser i början på 90-talet fick en tid av tio år att ha licenserna. De fick reda på att villkoren skulle kunna komma att ändras efter 1999, men vem kunde drömma om att de då skulle behöva öppna sina nät, som de investerat alla dessa miljarder i? Det blir ingen villkorsändring, utan det blir en lagändring - en retroaktiv lagändring t.o.m., som har kritiserats av Lagrådet. Sedan har vi ett konkurrensverk i det här landet som har avrått från att göra den här lagändringen. Det borde säga även Vänsterpartiet någonting.
Fru talman! Det är uppenbart att den här konkurrensen inte fungerar. Det finns väl ingenting som är så dyrt i dag som att prata i mobiltelefon. Men vi ska inte diskutera det. Jag kan ge Johnny Gylling chansen: Hur vill Johnny Gylling se till att glesbygden får sina rättigheter tillgodosedda i det här?
Fru talman! Om vi nu övergår till IT propositionen kan jag ta upp den frågan. Det finns en annan koppling man skulle kunna göra, och det är att det inte finns täckning på mobiltelefonisidan överallt i dag. GSM-näten täcker i alla fall inte alla områden i Sverige. Man behöver inte åka speciellt långt från tätorterna för att uppleva det. Vi har när det gäller infrastrukturen på IT-området sagt att vi tycker att staten ska ha ett övergripande ansvar för att det här med bredband blir verklighet i landet. Men vi tycker inte att staten ska bygga själv och att staten ska betala riskpengar själv, utan det finns många andra som vill göra detta. Staten kan skapa spelregler. Vi har också sagt att en del pengar behöver användas för glesbygden, för att människor ska kunna använda den här tekniken även där. Vi har då anvisat olika sätt. Man kan tänka sig någonting liknande ROT-bidrag. Man kan tänka sig den linje som regeringen nu är inne på med stöd till kommunerna, etc.

Fru talman! Får jag säga att den här IT propositionen beskriver just vad det handlar om, dvs. den är bred. IT är ingen enskild teknik eller något verktyg som man kan ställa på sidan. Den handlar om hela vårt samhälle. Den berör alla politikområden, och därför är den så bred. Den handlar om tillit, om kompetens och om tillgänglighet. Man blir lite förvånad när man hör beskrivningen av detta land som så mörkt, att ingenting händer här och att det måste ske stora förändringar. Sverige är - om nu Johnny Gylling har missat detta - det främsta landet på detta område, det land som har utvecklats snabbast. Vi ligger på många områden längre fram än det land som brukar skjutas fram, dvs. USA. Man blir faktiskt förvånad. När det sedan gäller frågor om elektronisk handel och mobiltelefoni beskrivs de väl i propositionen. I fråga om mobiltelefoni kan jag säga, om det inte är känt, att där är vi absolut främst. Det är därför Microsoft och andra amerikanska företag förlägger verksamhet här. När det gäller Telia och de 49 procenten, ska jag säga det en gång till: Vi har begärt bemyndigande om 49 %. Vi säger också i Teliapropositionen att vi kan återkomma. Vi gör inget ställningstagande att staten ska äga. Jag delar också statsministerns deklaration. Vi har inget intresse av att vara en stor ägare. Avslutningsvis vill jag säga att elektroniska signaturer också tas upp i propositionen, och det kommer en proposition i maj. Jag hoppas att Johnny Gylling kan läsa vad som står - det vore tacksamt.

Fru talman! Får jag bara säga att branschorganisationerna, företagen som agerar på den här marknaden, IT-företagen, är mycket nöjda med propositionen. De borde ju, i varje fall med utgångspunkt från sin branschs och sitt företags intressen, ha kunskaper och veta vad de säger. Där känner jag mig ganska trygg när det gäller propositionen. Får jag sedan också säga att varför vi nu väntar till maj månad när det gäller elektroniska signaturer har att göra med att vi har avvaktat ett EU-direktiv. Det kom så sent som i december. Troligtvis får Finland förändra sina elektroniska signaturer just därför att de inte har följt detta EU-direktiv. Det som regeringen gjorde var nog klokt. När det gäller statlig förvaltning och statliga organisationer är de längst framme i Sverige med att använda IT i sitt arbete. De är faktiskt de som har lyckats bäst i den utvecklingen. De ska fortsätta med detta, och vi ska när det gäller statliga myndigheter vara framgångsrika. Jag tycker också att det är bra att de statliga myndigheterna får erkänsla för detta.
Fru talman! Näringsministern säger att branschorganisationen IT-företagen är nöjd med denna proposition. Vi hade i går här i riksdagen en konferens anordnad av SPN - Sällskapet Politik & Näringsliv. Där möttes riksdagsledamöter och människor från näringslivet. Där fanns Ann-Marie Nilsson med, som är vd för IT-företagen. Hon recenserade propositionen efter att näringsministern hade presenterat den. Nu tycker jag att det är vanskligt att citera människor utan något skriftligt underlag, men vad hon sade var, som jag minns det, att hon var nöjd med stora delar av propositionen men saknade de strukturella frågorna. Hon nämnde särskilt optionsprogram. Det är just dessa bitar som jag har försökt att utveckla i mitt anförande, fru talman, för att visa att det finns mycket bra i propositionen men att vi också saknar vissa strukturella frågor.